Herr talman! Vid granskningen av riksbankens och riksgäldskontorets förvaltning har herr Enarsson och jag avgivit två reservationer, nr 1 a och 3, samt tillsammans med bankoutskottets övriga borgerliga representanter biträtt reservationen nr 2. Jag skall för min del presentera reservationerna 1 a och 3.

Jag tillade emellertid att jag inte var över hövan optimistisk sedan riksdagen fallit undan för bostadsintressenternas krav på krediter. Att nå inflationsbekämpande resultat med penningoch kreditpolitiska medel, när inflationsfrämjande undantag görs, är omöjligt, blev min slutsats. Bankoutskottet har i år bekräftat hurusom kreditpolitiken bedrevs fortsatt restriktivt under första halvåret 1966. För bostadsproduktionens del liksom för byggnadsverksamheten i övrigt verkade detta återhållande. Strax efter halvårsskiftet var det emellertid, som jag befarat, färdigt för riksbanken att frångå den strama likviditetspolitiken och att lätta likviditetsläget. Jag vill för min del omedelbart göra klart, att jag inte hyllar riksbanken för detta. Men samtidigt förstår jag naturligtvis att det var svårt för riksbanken att inte följa de direktiv, som riksdagen mot bl.a. vår önskan givit om krediter för bostadsbyggnadsprogrammet. Vid herr Enarssons och min bedömning av riksbanksfullmäktiges handlande när det som i detta fall gäller dechargen har vi självfallet respekterat, att riksbanken icke varit helt fri vid utövandet av sin kreditpolitik utan bundits på ett enligt vår mening olyckligt sätt. Vår bedömning utgår alltså från att lättnaden i likviditetspolitiken i själva verket var direkt eller indirekt påtvingad och att riksbanken inte bär ansvaret härför. Det första steget härtill blev ändrade bestämmelser om den s.k. straffräntan och lättnader vid tillämpningen av denna. Vi anser under angivna förutsättningar åtgärden befogad i den mån den avsetts som ett steg i riktning mot ett enhetligt diskonto. Helt och hållet har den s.k. straffräntan dock inte avskaffats. Vi eftersträvar att i möjligaste mån få generellt verkande medel för tillämpning, och den s.k. straffräntan är ett differentierat diskonto. Som sådant har det en viss splittrande och snedvridande effekt på kreditmarknaden. Vi önskar inte överbetona betydelsen härav just för den tidrymd det nu gäller, men vi menar att den har en sådan effekt och att det är önskvärt att komma fram till ett enhetligt diskonto. Även emissionskontrollen har splittrande och snedvridande verkningar, varför vi önskar att denna avvecklas, även om vi förstår att det icke kan ske omedelbart. Det andra påpekandet vi gör i denna reservation berör det sätt varpå grunden lagts till ändrade och billigare kreditvillkor, vilka trätt i kraft med diskontosänkningen innevarande kalenderår. Även om sistnämnda åtgärd, alltså diskontosänkningen, inte faller inom ramen för detta utlåtande, har dock förutsättningarna härför skapats under 1966. Skulle det så att säga på marknadsmässiga grunder ha kommit till stånd en sänkning av räntenivån, så skulle med utgångspunkt från det tidigare läget den förändringen ha inträffat att efterfrågan på kredit gått ned eller tillgången på insättarmedel i banker och andra kreditinstitut stigit relativt till efterfrågan. Ingen av dessa båda händelser har inträffat. Kreditefterfrågan är lika stark som någonsin, om inte starkare, och insättarbehållningarna, som visserligen stiger i absoluta tal, släpar ändå efter. På den vägen har förutsättningar för diskontosänkningen i år inte förelegat. Det hela har fått ordnas på annat sätt. Det har skett på så sätt att riksgäldskontoret lämnat kortfristiga lån till bankerna till den s.k. dagslåneräntan, och kontoret har i sin tur fått pengarna i riksbanken. Ingen bestrider att riksbanken med sin sedelutgivningsrätt kan = tillföra marknaden pengar. Det är en väldigt enkel teknik, men enligt vår mening är det olyckligt och på litet längre sikt inflationsdrivande att göra det utan hänsyn till vad marknadsläget bjuder. Det är vad som har skett den här gången, och det är vad vi velat förmedla som vår iakttagelse till kamrarnas Övriga ledamöter. I anslutning till vad jag här sagt vill jag i förbigående om centerpartiets re servation bara säga att jag kan sympatisera med den uppfattning som där kommer till uttryck, att om en på annat sätt utformad ekonomisk politik hade förts, hade en så hög räntenivå icke varit erforderlig. Nu har emellertid inte en sådan annan ekonomisk politik förts, och det är inte riksbanken ensam ansvarig för. Det är ett ansvar som också åvilar oss alla, t.ex. även centerpartiet, enligt min mening. Vårt dechargeutlåtande gäller emellertid riksbankens handlande under de allmänna betingelser som varit rådande. Vi kan ju inte ställa bankofullmäktige till ansvar för någonting som de inte kunnat råda över, d.v.s. den allmänna ekonomiska politiken. Centerpartiets representanter säger att en sänkning av diskontot bort genomföras så snart det tidigare rådande efterfrågeöverskottet började minska. Enligt min mening är felet med det resonemanget, att det inte var och heller inte är någon minskning i efterfrågan på kredit. Det är förändringar i tillgången och efterfrågan på kredit som påverkar räntan, inte om ett eventuellt efterfrågeöverskott på t.ex. bilar börjar minska. Strävan bör givetvis vara, i varje fall enligt min mening, att söka komma ner till lägre räntor. Däri sympatiserar jag med centerpartiet. Men det skall vara i ett balanserat kreditmarknadsläge, och det har vi för närvarande inte. I reservationen nr 3 återkommer vi till den fråga som varit uppe vid flera tillfällen tidigare här i kammaren om den enligt min mening otillfredsställande sammansättningen av våra guldoch valutatillgångar. En ingående debatt hade vi, som kammarens ledamöter erinrar sig, när vi i fjol behandlade frågan om ansvarsfrihet för riksbanksoch riksgäldsfullmäktige. Instruktionen för bankoutskottet föreskriver att vi med synnerlig uppmärksamhet skall granska metalliska kassans upprätthållande. Vi konstaterar nu att vid en ökning av de totala guldoch valutatillgångarna i landet med 485 miljoner kronor företer guldkassan en ökning med endast 3 miljoner kronor. Av riksbankens guld och valutor utgör guldet 24 procent och av de totala guldoch valutatillgångarna endast 17 procent. Enligt vår mening är detta en ogynnsam fördelning som bör rättas till. Vi tycker också att utskottet borde ha uppehållit sig något utförligare vid valutapolitiken. Det är dock en synnerligen viktig angelägenhet, men den avfärdas med orden: »Valutapolitiken fortsatte under året efter samma linjer som tidigare.» Målsättningen att bevara kronans yttre värde och hur detta lyckats under året kunde ha varit värt ett omnämnande. Vi har försökt fylla ut denna lucka. Utskottets omdöme om valutaregleringens uppgift att förhindra finansiering utomlands, vilken skulle motverka syftet med den inhemska finansoch kreditpolitiken, kan vi inte biträda. För det första tror vi inte på att valutaregleringen kan fylla en sådan uppgift. Den är ju, vilket vi väl alla är överens om, i långa stycken liberal i sin tillämpning. Uppgiften motsäges också av vad valutastyrelsen säger om den kortfristiga upplåningen utomlands. Valutastyrelsen säger inte som utskottet att sådan kortfristig upplåning torde ha ägt rum, utan styrelsen säger att nettoinflödet av kapital, vartill tillstånd givits, förstärkts genom kortfristigt kommersiellt kreditupptagande i utlandet. Det har faktiskt förstärkts. Det är inte en förmodan utan ett konstaterande. För det andra kan vi inte se ett samband mellan valutaregleringen och finanspolitiken. Menar utskottet att vi håller kvar valutaregleringen för att förhindra exempelvis finansministern att olovandes ge sig ut på en upplåningsturné i Europa eller USA för att skaffa pengar till sina utgifter? Finanspolitiken är ju en statlig verksamhet. Är inte utskottet i så fall litet orättvist mot herr Sträng? Talet är alltså så dun kelt att vi inte heller av den anledningen kunnat biträda det. Med detta, herr talman, vill jag yrka att riksdagen måtte med gillande av det uttalande som innefattas i reservationerna 1a och 3 lägga utskottets omförmälan till handlingarna.

Herr talman! Det har i bankoutskottet rått delade meningar vid bedömningen av vissa delar av riksbankens kreditpolitik. Frågan gäller bland annat inte oväntat bostadsbyggandets försörjning med krediter, och det är i reservation 2 som detta närmare behandlas. Såsom påpekats och kritiserats från många håll blev igångsättningen av byggandet säsongmässigt mycket ojämnt fördelad under det gångna året. Inte långt ifrån hälften av igångsättningen kom först under fjärde kvartalet. Det kan kanske vara en öppen fråga om riksbanken ensam skall lastas för denna otillfredsställande ordning. Graden av ansvar är svår att bedöma för den som av naturliga skäl inte har närmare insyn. Det är många organ inblandade i vår byggnadsverksamhet. Reservanterna har för sin del kommit till slutsatsen, att riksbankens åtgärder kunnat vara bättre anpassade till det behov som förelegat. Om beräkningarna rörande den reella byggnadsplaneringen är riktiga, vilket bland annat innebär att kalkylerna över de verkliga resurserna inte vilar på några överskattningar, blir frågan om hur kreditiven kan ordnas snarast ett tekniskt problem. När det blir stopp för avlyft av byggnadskreditiv uppstår strax allvarliga störningar av produktionen. Därför är det så viktigt att det finns resurser för den slutliga finansieringen av bostadsbyggandet. Annars kan man inte hålla de upprättade byggnadsplanerna. Det är naturligtvis också viktigt att pengarna så att säga flyter fram i en jämn ström och finns tillgängliga vid de tider då igång sättningen av nya byggnader skall äga rum. Härav följer också att kreditförsörjningen måste vara lättare att komma till rätta med om igångsättningen inte tillåtes klumpa ihop sig mot slutet av året utan är något så när jämnt fördelad över hela året.

Uppgörelsen får ses som ett försök att komma till rätta med de brister som rått inom bostadsbyggandet under 1966 och därmed också indirekt ett medgivande av att kritiken varit välmotiverad. Det återstår nu att se, om försöket kommer att lyckas. Slutfinansieringen av byggnadsverksamheten har numera sin tyngdpunkt på obligationsmarknaden och på de direkta statliga insatserna. Det har sagts att själva produktionsfinansieringen via byggnadskreditiven närmast är ett sätt att växla pengar, men det gäller också att hålla växelkassan i god beredskap. Härvidlag är det riksbankspolitiken som skall skapa förutsättningarna för ett jämnt och smidigt förlopp i finansieringen av produktionen. Det är t.ex. viktigt att försäljningen av hypoteksinstitutens obligationer sker kontinuerligt. Då kan också byggnadskreditiven frigöras i en jämn takt. I reservationen konstateras, att anpassningen av hypoteksinstitutens obligationsemissioner till bostadsbyggandets kapitalbehov var alltför ryckig och medförde allvarliga störningar för arbetsmarknaden. Det står faktiskt i reservationen »kapitalmarknaden», men det skall alltså vara »arbetsmarknaden». Tar man del av kvartalsstatistiken över emitterade obligationslån, är den ojämna fördelningen under året påfallande. Den bistra vintern gjorde visserligen sitt till att förrycka utvecklingen liksom den allmänna åtstramningspolitiken, men det är riksbankens kontroll över obligationsemissionerna som har varit av avgörande betydelse för krediternas fördelning i tiden. Det är mot denna bakgrund som den med 2 betecknade reservationen har avgivits. Reservanterna önskar en annan och kritisk formulering av ett avsnitt av utskottsutlåtandet över granskningen av riksbankens penningoch valutapolitik. Jag yrkar, herr talman, bifall till denna reservation.

Herr talman! I anslutning till reservation nr 2 vid bankoutskottets utlåtande nr 6, som gäller bostadsmarknadens kreditförsörjning, ber jag att få framföra några synpunkter. Vi är alla överens om att behovet av bostäder är stort. De människor som kanske i åratal stått i bostadskö har berättigade anspråk på att åtminstone kunna se fram mot en inte helt obestämd tidpunkt, då de kan få en bostad av den storlek och utrustning som de anser sig behöva. Såsom vi antytt i reservationen har vi en något annan uppfattning än majoriteten i fråga om tilllämpningen av det medel kreditgivningen utgör för bostadsbyggandet. Kapitalförsörjningen intar en framskjuten plats i fråga om möjligheterna att skapa tillgång på bostäder. Det är dock en rad av faktorer som måste på ett riktigt sätt inpassas i sammanhanget, om vi skall kunna uppnå ett gott resultat i dess helhet. Fördelningen av tillgängligt kapital och därmed också kreditresurser är i dag ett mera svårbemästrat problem än kanske någon gång tidigare. Strukturrationalisering, ökad <mekanisering 0. S. Vv. är lösenord för att göra den industriella tillverkningsprocessen lönande. Alla områden inom näringslivet framför anspråk på kapital av en hittills icke upplevd storleksordning. Att det ligger bister verklighet bakom dessa anspråk får vi dagliga påminnelser om i pressen, radion, televisionen m.m. Det är ett klart faktum, att om vårt folk över huvud taget i framtiden skall få försörjning och framåtskridande, måste våra varor kunna konkurrera på världsmarknaden. Handel och förbindelser med omvärlden är en hörnsten bland de välståndsskapande krafterna i samhället. Näringslivets behov av kapital är därför en första rangens angelägenhet. Som jag inledningsvis berörde, måste vi emellertid även sträva efter en hög bostadsproduktion. Det har sin betydelse att alla åtgärder, som i övrigt kan vidtas för att lätta på bostadsnöden, beaktas. Utan att kunna komma med någon patentlösning vill jag peka på några frågeställningar i syfte att begränsa efterfrågan på kapital för bostadsändamål. En hel del kan enligt min mening uppnås för att minska denna efterfrågan. Vi går säkerligen för hårt fram med att riva befintliga hus, som har betydande värden ur bostadssynpunkt. Fackmän hävdar att det förekommer onödiga rivningar i stor omfattning. Det finns för närvarande riklig tillgång på bra material och anordningar för isolering och utrustning av bostäder. Detta gör det säkert möjligt att med måttliga kostnader rusta upp många hus, som därefter skulle kunna tjäna som tillfredsställande bostäder, rymliga och med god men utan överdriven standard. Därigenom skulle möjlighet skapas för många familjer att utan övermäktiga kostnader få en god bostad med de utrymmen de vill ha. En annan bidragande orsak till ökningen av bostadsbristen är enligt mitt sätt att se den starka tendens till centralisering av industrien till ett fåtal större regioner som nu gör sig gällan de. Hela samhällen, där det finns tillgång till moderna bostäder i trivsam miljö, hotas att avfolkas och läggas öde. Samtidigt som detta skapar stora problem i avfolkningsorten, uppstår det helt naturligt inte mindre sådana i inflyttningsorten, där människorna skall förses med bostäder och samhällelig service, som allt kräver enorma insatser av kapital och av arbete. Det går troligen lika bra att driva lönsam industri på orter, där denna service redan är utbyggd och där människorna finns. Detta är enligt min mening en omständighet som noga bör beaktas såsom en positiv faktor på olika områden — inte minst på bostadsområdet. Utan att göra några som helst anspråk på att kunna anvisa någon säker väg ut ur dagens svårigheter har jag dock velat peka på en del omständigheter, som enligt min uppfattning är av betydelse i de frågor vi nu behandlar. Jag vill understryka, att det noga bör övervägas vid fördelningen av våra tillgängliga resurser, om möjligheter föreligger att ge näringslivet en något större del av den gemensamma kakan än för närvarande. På sikt kan detta vara en åtgärd som bidrar till en förbättrad kapitalanskaffning för bostadsproduktionens upprätthållande. Systemet att avlyft av byggnadskreditiv vid emissioner av byggnadsobligationer skall följas av nya byggnadskreditiv till motsvarande belopp, är enligt min mening en principiellt otillfredsställande metod, som skapar stor stelhet på kreditmarknaden. Den bör därför avskaffas. Jag är medveten om att den, när den nu tyvärr har införts, kanske inte omedelbart kan avvecklas, men detta avtrubbar inte mina invändningar i detta avseende. Ett särskilt problem med ett dylikt system är anpassningen mellan kreditivbehoven för nybyggnation och tillströmningen av pengar till bankerna från obligationsemissionerna. Ansvaret för denna tidsanspassning, som vid ett friare fungerande kreditsystem skulle ha smidigt kunnat ombesörjas av bankerna, vilar med nuvarande stela system på riksbanken. Vi har i utskottet presenterats siffermaterial, utvisande riksbankens ansträngningar att möta behoven. Även om jag inte bestrider att riksbanken sökt efter måttet av sin förmåga komma till rätta med problemet, är det min övertygelse att systemet har en sådan inneboende stelhet att ryckighet är oundviklig. Att störningar uppträder i såväl byggnadsverksamheten som byggnadsmaterialindustrien är helt enkelt ovedersägligt. Ett viktigt inslag i vår reglerade kapitalmarknad är emissionskontrollen. Även mot denna kan vägande invändningar resas från synpunkten av stelhet på marknaden. En mjukare tillämpning av detta instrument hade varit möjlig i samband med att likviditetsläget lättades. Med hänsyn till angelägenheten av att tillgodose näringslivets kreditbehov för investeringar och finansiering i övrigt finner vi att emissionskontrollen borde ha givits en mjuk tillämpning. Med detta, herr talman, vill jag yrka att riksdagen måtte, med gillande av det uttalande som innefattas i reservation nr 2, lägga utskottets omförmälan till handlingarna.

Herr talman! I reservation nr 1 b har centerpartiets representanter i bankoutskottet fäst uppmärksamheten vid det höga ränteläge som varit rådande under år 1966 — ett ränteläge så högt att vi får gå tillbaka till 1930 talets början för att finna en motsvarighet till det. Reservanterna har djärvts uttala, att ränteläget varit onödigt högt. Centerpartiet har faktiskt under många år hävdat den uppfattningen att räntevapnet inte längre har samma värde i den ekonomiska politiken som det tillmättes förr.

De kredittagare som redan har den mycket stora volymen av krediter, kan inte i en hast bli av med dessa stora skulder, utan de får betala den högre räntan. Och detta för att skrämma nytillträdande efterfrågande från att efterfråga krediter. Man borde alltså följa andra vägar och anlita andra medel än räntevapnet. Räntevapnet kan man naturligtvis inte helt undvara, men man borde inskränka dess användning. När riksbanken går till åtgärder, är det egentligen meningslöst att ta endast halvprocentiga trappsteg, som bara medför en tillvänjning till det nya läget. En höjning med en procent hade varit erforderlig för att nå den chockverkan som vill till för att verka avskräckande på dem som vill efterfråga krediter. En sådan verkan får man inte med dessa små halvprocentiga steg. Detsamma gäller också när man vänder i andra riktningen. Både reservanterna och jag, som i dag talar för reservationen, anser att när man från riksbankens sida kände sig ha anledning att beträda den motsatta vägen hade det funnits anledning att göra det redan under senare delen av 1966. Man borde inte ha väntat ända fram till den 3 februari i år, och man borde också då ha tagit ett kraftigare steg nedåt, en komplettering som vi nu väl överallt inom det ekonomiska livet går och väntar på. Herr talman! Centerpartiets representanter har velat fästa uppmärksamheten vid räntepolitiken sådan som den bedrivits och bedrivs. Jag skall inte ta upp herr Henrik Åkerlunds inlägg i detta avseende, men jag delar hans uppfattning så till vida att andra medel borde anlitas mer i den ekonomiska politiken och räntevapnet mindre. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservation 1 b. Beträffande reservation 2 inskränker jag mig till att instämma med de föregående talarna — jag tänker närmast på herr Hildings anförande.

Herr talman! Fyra reservanter har nu varit uppe och framlagt sina synpunkter på riksbankens förvaltning under föregående år. Den som mera förstrött har läst igenom dessa handlingar måste få en utomordentligt splittrad bild av den borgerliga oppositionens sätt att leverera något som skulle likna ett alternativ till den politik som här har bedrivits. Herr Åkerlunds anförande innehöll gamla kända frågeställningar, medan herr Enarssons inlägg liknade bra mycket ett valtal och var mycket allmänt hållet. Den centrala reservationen, reservation nr 2, handlar speciellt om bostadsbyggandet, men herr Enarsson, som ju har tecknat på reservationen, anser ändå att näringslivet borde ha fått mer av de krediter som står till förfogande. Det finns ingenting sagt om den saken i själva reservationen. Det kanske har ett speciellt intresse att vi uppehåller oss vid den reservation, där de tre borgerliga partierna har blivit överens, nämligen reservation nr 2 som handlar om bostadsfinansieringen. Utskottets socialdemokrater, som svarar för utskottsmajoritetens skrivning, framhåller bl.a. att »det måste betraktas som en huvuduppgift för kreditpolitiken att i första hand tillgodose de kreditbehov som motsvarade det av statsmakterna uppställda —investeringsprogrammet».

Från socialdemokratiskt håll understryker vi vidare angelägenheten av att bankernas nettobidrag successivt ökas när det gäller att fullfölja investeringsprogrammet. Som framgår av vad reservanternas talesmän har sagt, vill man byta ut detta stycke och ersätta det med vad som skrivits i reservation 2. Reservanterna säger där, att man finner det oriktigt att avlyft av byggnadskreditiv vid emissioner för hypoteksinstituten skall följas av beviljande av nya byggnadskreditiv. Man förklarar detta vara i princip oriktigt och försvarbart endast i ett ansträngt samhällsekonomiskt läge. På sikt bör detta system avskaffas, anser reservanterna. Så långt är ståndpunkten klar och renodlad, för att sedan följas av dunklare funderingar. Det är kanske inte heller så underligt, ty här var det ändå fråga om både för högern, folkpartiet och centern att samla sig i en gemensam reservation. Tittar vi på föregående års behandling av berättelsen angående riksbankens verksamhet för 1965, så är det utomordentligt intressant att se hur högern då mälde sig ur för att vilja ge näringslivet bra mycket mera pengar än vad som då kunde ställas till näringslivets förfogande. I den gemensamma reservationen som nu är aktuell säger man att trots de vidtagna åtgärderna uppstod under året betydande svårigheter för bostadsbyggandets kreditförsörjning, och man kommer till slutsatsen att detta har be rott på riksbankens åtgärder. Så levererar man kända påståenden från tidigare politiska debatter och talar om den s.k. ryckigheten. Det är framför allt herr Hilding som varit inne på den frågan, och han sade alldeles nyss här i talarstolen att det är viktigt att pengarna flyter fram i en jämn ström. Man får då ett intryck av att oppositionen anser att riksbanken i detta fall i alltför stor utsträckning har haft silkesvantarna på och lagt de efterlängtade hårdhandskarna på hyllan. Den socialdemokratiska majoriteten kan utan vidare erkänna att det nuvarande förhållandet vad gäller bostadskreditförsörjningen inte är idealiskt, och jag tror att riksbanken helst skulle se att den slapp använda de metoder som den nu tvingas ta till. Emellertid är det minst sagt svårt att inse, hur kanaliseringen av krediter till bostadsbyggandet i ett ansträngt samhällsekonomiskt läge skulle kunna säkerställas på annat sätt. Jag tror att vi har gjort den erfarenheten att affärsbankerna varit mera intresserade av att ge krediter åt näringslivet och inte i första hand till bostadsbyggandet. Jag grundar detta påstående bl.a. på den konferens som hölls i fjol för att klara krediterna till bostadsproduktionen. För att friska upp kammarens minne vill jag erinra om att det i anslutning till dessa överläggningar skickades ut en presskommuniké, där det talades om att det hade hållits överläggningar angående bostadsbyggandets finansiering mellan företrädare för å ena sidan finansoch inrikesdepartementen, <bostadsmyndigheterna och riksbanken samt å andra sidan affärsbankerna, sparbankerna och postbanken. Det sades vidare i kommunikén, att syftet var att skapa förutsättningar för en så störningsfri kreditgivning till bodstadsbyggandet som möjligt. Den av regeringen angivna utgångspunkten för överläggningarna har varit att krediter skall säkerställas för att under 1967 sätta i gång bostadsbyggen i enlig het med årets statsverksproposition, sades det vidare bl.a. Längre fram i kommunikén underströks att för att undvika stockningar i avlyften av byggnadskreditiv hade det bedömts som angeläget, att tillförseln av långfristigt kapital till bostadssektorn sker i jämnare takt än tidigare. I det syftet har medgivande redan lämnats att bostadsobligationer tills vidare skall få säljas kontinuerligt. Man konstaterade vidare, att konferensen hade givit till resultat att samförstånd hade nåtts rörande vissa praktiska frågor som hänger samman med finansieringsproblemen. Kommunala och statliga myndigheter skulle liksom hittills svara för den reella planeringen av bostadsproduktionen och dess säsongmässiga och geografiska fördelning. Man sade vidare, att kreditinstituten skall å sin sida åtaga sig att fortlöpande lämna meddelanden till bostadslåneorganen om byggnadskreditiv för att nya byggnadslån skall beviljas. Jag skall inte trötta kammaren vid denna sena tidpunkt med att uppehålla mig längre vid det här, men jag vill säga att denna konferens sannerligen inte kom till stånd alldeles opåkallat. Det finns många som kan intyga att de ansvariga i riksbanken sannerligen inte har suttit med armarna i kors, och dessa överläggningar är också ett uttryck för hur nödvändigt det var att ingripa för att komma till rätta med vissa missförhållanden. Våra mycket ambitiösa bostadsplaner nödvändiggör ju stora engagemang även från affärsbankerna. Därför är det alldeles uppenbart att den bostadspolitiska målsättningen kommer i fara, om detta inte kan åstadkommas. Även av det som herr Hilding sade framgår, att det tycks vara på modet att tala om »ryckighet» i alla möjliga och omöjliga sammanhang. Reservanterna anklagar emissionspolitiken för ryckighet. Det finns dock inte något underlag för påståendet att emissionspolitiken skulle ha varit ryckig. Av vad som skrivits och sagts från reservanterna har det inte givits några bevis för påståendet, att riksbanken skulle kunna göras ansvarig för den påstådda ryckigheten. Bankoutskottets samtliga ledamöter har fått sammanställningar, som visar att anklagelserna om ryckighet får riktas till andra adressater än riksbanken. Ja, ärade kammarledamöter, det är för övrigt rätt avslöjande för de borgerliga reservanterna att det, när en liknande fråga helt nyligen ställdes i utskottet direkt till riksbankschefen, inte sades ett enda knäpp från de personer som nu bygger en reservation på samma frågeställning! Herr Hilding, som ju talade mycket om ryckigheten, bevisade inte sina påståenden med någon enda siffra. Vill han återkomma till frågan, skall jag gärna utföra litet högläsning här från talarstolen ur den statistik som utskottsledamöterna fått sig till handa. Jag skall dock inte göra det nu, ty det skulle kanske leda litet för långt.

All erfarenhet har väl lärt oss, att en progressiv ekonomisk politik alltd måste handla om en viss prioritering. Under kriget prioriterades försvaret. Efter kriget har ju en dragkamp pågått beträffande prioritet mellan industrien å ena sidan och bostadsproduktionen å den andra sidan som några av de mest centrala frågorna. När vi behandlade riksbankens berättelse i fjol, ville högern prioritera näringslivet än mer på bostadsproduktionens bekostnad, trots att industrien av naturliga skäl hade fått ett kraftigt ökat utrymme. Folkpartiet har ju sökt utnyttja missnöjet i bostadsköerna och säger sig vilja bygga mera än den bostadsproduktion som regeringen söker pressa fram. Hur detta skall vara möjligt utan styrning och en viss prioritering av kreditmarknaden i den situation, vari vi nu befinner oss och av allt att döma kommer att få kämpa med de närmaste åren, är en ytterst intressant frågeställning. Jag tror att det är ett alltför vågsamt och verklighetsfrämmande spel att i det överblickbara kreditmarknadsläget, i likhet med vad det borgerliga blocket rekommenderar, med blind förtröstan låta liberalismens »osynliga hand» styra kreditförsörjningen både för den industriella utbyggnaden och för bostadsproduktionen. Jag är övertygad om att det svenska folket gärna ser en medveten styrning i centrala ekonomiska uppgifter på ett sådant sätt, att man så långt är möjligt kan uppnå en överensstämmelse mellan långtgående målsättningar — som ofta beslutas av riksdagen — och de begränsade resurserna. Så långt om reservation 2, som jag, herr talman, yrkar avslag på. Utöver denna reservation svarar utskottets förstakammarhöger ensam för två reservationer. Utskottets värderade ordförande, som representerar högern i andra kammaren, har inte skrivit under någon av dessa två högerreservationer. I den första reservationen, som har nr 1 i utlåtandet, vänder sig dessa reservanter bl.a. mot den s.k. straffräntan och differentieringen av diskontot, något som man finner splittrande och snedvridande på kreditmarknaden. Till detta är endast att säga att det, om riksdagen skulle välja att slå in på herrar Åkerlunds och Enarssons linje, vore fråga om att starkt reducera den roll som riksbanken — för vilken riksdagen själv är huvudman, om uttrycket tillåtes — har att vara styrande och samordnande till en betydligt blygsammare roll. Denna väg tror jag att ytterst få politiker är beredda att förorda med tanke på de uppgifter som måste bemästras. Herr talman! Jag yrkar därför avslag även på den reservationen. Samma högerreservanter — fortfarande utan stöd av partivännen i utskottets ordförandestol — aktualiserar frågan om valutapolitiken och den svenska guldkassans storlek.

Med åberopande av dessa synpunkter yrkar jag därför avslag också på den reservationen. När det slutligen gäller centerpartisternas reservation om diskontopolitiken och påståendet att den räntehöjning kunde ha undvikits, som företogs i juni förra året, anser utskottet att majoriteten i riksbanksfullmäktige tycks ha visat en ganska samstämmig uppslutning kring räntehöjningen. Den senaste höjningen av diskontot förra året får ses mot bakgrunden av de ökade anspråken på vår pressade kreditmarknad. Genom höjningen underlättade man också strävandena att skapa utrymme på obligationsmarknaden — vid det ränteläge som rådde före höjningen hade svårigheter uppstått att emittera obligationer i önskvärd omfattning. Detta är motiven till att vi hemstäl ler om avslag också på den reservationen. Herr talman! Utskottet vill uttrycka sitt förtroende för riksbankens ledning i anslutning till granskningen av riksbankens och riksgäldskontorets förvaltning. Jag ber därför att i alla punkter få yrka bifall till utskottets förslag samt att omförmälan lägges med gillande till handlingarna.

Herr talman! Jag kan inte underlåta att säga några ord om reservation 3 av herrar Åkerlund och Enarsson, utöver vad herr Palm redan har anfört. Herr Åkerlund har på samma sätt som i fjol — den här gången med en ny medreservant — i vissa uttalanden klagat på en del formuleringar i bankoutskottets föreliggande yttrande om valutapolitiken. Det har roat mig och varit mycket intressant att jämföra årets reservation med fjolårets, då herr Åkerlund uppträdde tillsammans med herr Gustaf Henry Hansson i detta ärende. I stort sett är de två reservationerna identiska, men vissa avvikelser finns. 1966 sade herr Åkerlund t.ex., att valutakurserna varit stabila ehuru utvecklingen på den svenska valutamarknaden under större delen av året kännetecknats av en svagare tendens för svenska kronan än 1964. I år sägs det i reservationen att kursläget för svenska kronan, som under 1965 försvagats, under 1966 åter har blivit fastare. För min del kan jag inte tolka denna ändrade skrivning på annat sätt än som ett erkännande från herr Åkerlunds sida, att riksbanken i detta avseende skött sina uppgifter bra. När det sedan gäller riksbankens och affärsbankernas sammanlagda guldoch valutatillgångar, noterar herr Åkerlund 1966 att de under 1965 endast ökat med 31 miljoner kronor mot 944 miljoner under 1964. I år konstaterar reservanterna, att motsvarande ökning under 1966 har varit 485 miljoner och att behållningen vid årsskiftet uppgår till 6 089 miljoner kronor. Detta visar ju en förbättring, och om den säger herr Åkerlund i reservationen ingenting. Men han är inte nöjd med riksbankens fördelning av sina tillgångar på guld och andra valutor. År 1965 var guldreserven 25 procent av riksbankens guldoch valutabehållning och år 1966, under vilket år guldkassan ökade med 3 miljoner kronor, endast 24 procent. Den förändrade relationen här är obetydlig och helt givet är att sådana smärre, relativa förskjutningar måste ske när de sammanlagda guldoch valutatillgångarnas storlek förändras. Herr Åkerlund ägnar sin uppmärksamhet åt dessa frågor under hänvisning till bankoutskottets instruktion, där det bl.a. sägs att utskottet med synnerlig uppmärksamhet skall följa bankofullmäktiges åtgärder som avser metalliska kassans upprätthållande. Han anser tydligen att utskottet genom att inte göra några påpekanden om önskemål att ändra den metalliska kassan inte fullgör sina skyldigheter i detta avseende. Men om utskottsmajoriteten anser att bankofullmäktiges bedömningar om den metalliska kassans storlek kan godtas så kan man naturligtvis skriva det i sitt utlåtande, men det är ju inte nödvändigt att så sker. Man kan uttrycka en sak också genom att man inte säger någonting om den. Kort sagt: reservanterna anser att fördelningen mellan guldkassan och de utländska valutorna inte är bra ur likviditetssynpunkt. Riksbanksfullmäktige anser, såvitt jag vet utan i vart fall kända meningsmotsättningar, att den nuvarande fördelningen är godtagbar, och till denna uppfattning har utskottets majoritet anslutit sig. I den här frågan fördes för ett år sedan en ganska ingående debatt mellan herr Åkerlund och statsrådet Sträng, och därför finns det ingen anledning för mig att här försöka ge mig in i en liknande debatt. Jag kan emellertid inte underlåta att påminna om vad herr Sträng då sade om likviditetssynpunkten, nämligen att hos oss liksom i de flesta industriländerna är framför allt dollarn den valuta som användes vid transaktioner på den internationella valutamarknaden. Det är naturligtvis alldeles fel att anta att herr Åkerlund hyser misstro mot dollarns konvertibilitet eller stabilitet, men hans tal om guldet som den stora säkra likviditetsreserven skulle vara mera motiverat om sådana risker kunde skönjas. Vissa länders ökning av sin guldreserv har nog inte ens i första hand varit en fråga om likviditet och konvertibilitet utan många gånger kanske främst en fråga med politisk bakgrund, i vart fall politisk-ekonomisk. Sådana transaktioner har säkerligen inte vårt land någon anledning att ge sig in på. I övrigt ber jag, herr talman, att få instämma i vad herr Palm tidigare har anfört och att få yrka bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Efter herr Palms anförande frestas man göra den reflexionen att om man har en dålig sak att försvara kanske man också gärna går till överdrift. Herr Palm sade att reservanterna inte hade belastat sin reservation med någon emissionsstatistik och inte på det sättet hade byggt under sin kritik på den här punkten.

Men det finns andra auktoriteter, som har uttalat sig och som herr Palm kanske har större förtroende för. Jag har också tidigare, såsom herr Palm vet, hänvisat till de av generaldirektör Bertil Olsson angivna två orsakerna till den ökade säsongarbetslösheten och den uppmärksammade strömmen av permitteringar: »Koordineringen av kreditoch arbetsmarknadspolitik har misslyckats. Hälften av alla byggen sattes i gång under fjärde kvartalet 1966. Aldrig förr har det varit så skevt. Om igångsättningen klaffat bättre, hade vi inte haft 20 000 arbetslösa byggnadsarbetare denna vinter. Den snedvridna byggnadsverksamheten har också haft effekt på en rad närliggande industrier.» En annan auktoritet har vi mitt ibland oss — jag tänker på Byggnadsarbetareförbundets ordförande herr Knut Johansson, vilken under remissdebatten gjorde ett uttalande som jag vill hänvisa till. Herr Palm kan ta del av det i dess helhet i protokollet. Låt mig bara återge ett par meningar ur herr Johanssons anförande, där det heter: »Jag tänker då alldeles speciellt på de punktinjektioner som tyvärr kännetecknat bostadsbyggandets kreditförsörjning under en längre tid. Det är ju uppenbart att denna form av kreditpolitik hindrar ett rationellt byggande och bidrar till en icke oväsentlig kostnadsökning.» Jag kan icke finna annat än att uttalanden av detta slag i viss mån stöder de tankegångar som reservanterna givit uttryck åt i sin reservation.

Herr talman! Det som uppkallar mig till en replik är vad herr Larfors fram höll i sitt anförande. Herr Larfors menade, att det föreligger vissa avvikelser mellan vad vi anförde i fjol och vad vi i år skriver i vår reservation.

Om följaktligen valutakurserna under år 1966 legat fastare än under 1965, är det i så måtto en intressant uppgift, som bör redovisas, att det utgör en bekräftelse på att den valutapolitiska målsättningen har kunnat följas upp under året. Huruvida man därav kan dra den slutsatsen att riksbanken »skött sig väl», såsom herr Larfors uttrycker sig, är en fråga där jag har svårt att uttala något bestämt omdöme, eftersom kurserna inte utvecklas som en följd av riksbankens åtgärder utan som en följd av marknadens reaktion på inflöde till och utflöde ur vårt land av valutor. Om det förhåller sig så att det finns ett valutainflöde till landet av någon anledning, leder det till en fastare kurs på kronorna vid försäljning av dessa valutor. Vi vet att valutor har lånats upp i betydande utsträckning i utlandet under det gångna året, och jag tilllät mig också framhålla såsom en viktig synpunkt att bringa till kammarens kännedom, att en sådan upplåning har konstaterats av valutastyrelsen och inte bara är någonting som utskottet har en förmodan om. Kronkursen är alltså fast på grund av upplåning. Vad sedan gäller frågan om den metalliska kassan skall jag inte trötta kammaren med att tjata om den frågan.

Jag menar alltså att vi bör ha en bättre sådan fördelning, innebärande en ökning av den metalliska kassan. Jag har angivit tidigare och jag kan ange nu också som målsättning ungefär hälften av vardera. Herr Larfors gick sedan in på den frågeställning som herr Sträng och jag ingående diskuterade i fjol och där jag förmodar att meningarna är lika skiljaktiga i dag som de var då. Min uppfattning är att guldet är den likvidare tillgången. Det behöver inte tolkas såsom en misstro mot dollarn. Det är endast ett konstaterande att guldet överallt accepteras utan diskussioner, men det är som bekant inte fallet med dollarn. Dollarn kräver diskussioner såväl i Frankrike som exempelvis också i Schweiz. Jag kan inte heller biträda den uppfattning, som herr Larfors antyder, att här skulle gälla politiska motiv för en ökning av en guldkassa i ifrågavarande länder, utan här är motivet, såsom jag kan bedöma det, i varje fall ekonomiskt. Jag tror inte att länder av typen Frankrike, Schweiz, Västtyskland, Holland, Belgien, Österrike och allt vad de heter som här för en något annan fördelningspolititik låter sig influeras av politiska synpunkter i sådana sammanhang.

Herr talman! Det är litet ledsamt för herr Hilding som tycks ha råkat ut för en förfärlig otur när han skulle dra de där siffrorna, som han inte redovisade i det första inlägget och som skulle visa den s.k. ryckigheten. Han läste nämligen upp fel tabell, om han nu avsåg att rikta kritiken mot riksbanken, som debatten just nu gäller. Han skulle i stället ha läst tabellen om bostadskreditinstitutens emissioner och inte tabellen om de likviderade beloppen. Men när det gäller de likviderade beloppen var den tabellen litet förmånligare för herr Hildings syften, och därför tog han väl fel i brådskan. Ty faktum är att det tecknades belopp på bostadskreditinstitutens emissioner för 1966, som var precis dubbelt så stora som 1965. Gör man sedan en jämförelse för dessa emissioner för de två sista åren visar det sig, att det under det första halvåret 1965 rör sig om omkring 710 miljoner och andra halvåret 1965 om 1395 miljoner kronor. Motsvarande siffror för 1966 var 1730 miljoner kronor för första halvåret och 2450 miljoner för andra halvåret. När man talar om efiersläpningen av de likviderade beloppen — de siffror som hr Hilding läste upp — drabbar denna kritik helt andra kreditinstitut än riksbanken. Den kritiken som herr Hilding framförde kan inte riktas mot riksbanken, ty riksbanken reglerar inte den takt, i vilken tecknade belopp skall inbetalas. Riksbanken begränsar sig ju till att ordna turordning för emissionerna, och det är där som herr Hilding haft en besvärande otur när han som sagt dragit alldeles fel tabell inför kammaren. Det är väl också på det sättet att den konferens som man höll i fjol mellan företrädare för regeringen och riks banken å ena sidan och de enskilda bankerna — affärsbankerna och sparbankerna — samt postbanken å den andra ju var förestavad av, som jag sade i mitt första inlägg, en strävan att få dessa kreditfrågor att löpa jämnare när dessa frågors handläggning lämnat riksbanken. Det var alltså för att få hela den apparaten att fungerå, som konferensen kom till. Därför tycker jag att. vi bör ta de rätta siffrorna när vi riktar kritik mot den bank som det är fråga om i kvällens debatt.

Herr talman! Men den gången föredrog man att hålla tyst om detta i reservationen! : . Det avsnitt, som å sid. 5 i det tryckta utlåtandet började med orden »I anslutning till» och å sid. :6 slutade med »bostadsfinansieringen successivt ökar» Den, som med gillande lägger till handlingarna vad bankoutskottet i utlåtande nr 6 punkten 1 anfört i det avsnitt, som börjar på sid. 5 med orden »I anslutning till» och slutar på sid.
Det avsnitt som börjar med orden »l anslutning till> och slutar med orden »bostadsfinansieringen successivt ökar» Det stycke som börjar med orden »Valutapolitiken fortsatte» och slutar med orden »ägt rum i utlandet» inlevereras till statsverket och 30 miljoner kronor tillföras kursdifferenskontot.
6 med orden »bostadsfinansieringen successivt ökar», röstar Det stycke, som å sid. 6 i det tryckta utlåtandet började med orden »Valutapolitiken fortsatte» och slutade med »ägt rum i utlandet» Den, som med gillande lägger till handlingarna vad bankoutskottet i utlåtande nr 6 punkten 1 anfört i det stycke på sid. 6, som börjar med orden » Valutapolitiken - fortsatte» och slutar med orden »ägt rum i utlandet», röstar

Herr talman! Det är egentligen överraskande att herr Kollberg årligen skall återkomma med sin reservation i bankofullmäktige om dispositionen av riksbankens vinst.

Vad är det nu för märkvärdigt med reservationen och dispositionen av riksbankens vinst? Ja, det är helt enkelt en bokföringsfråga, hur mycket man skall överlämna bokföringsmässigt till statsverket i övrigt. Riksbanken är ju en institution helt tillhörig staten. Var pengarna står bokförda, i riksbanken såsom en form av nedskrivning av obligationsportföljen eller såsom en nedskrivning av statsskulden, är egentligen en ganska obetydlig fråga. Man har ju när som helst möjlighet att disponera över vinsten. Jag vet inte om det föresvävar någon eller några att denna riksbanksvinst på ett antal miljoner kronor skulle kunna disponeras av riksdagen och dess partier för olika ändamål, som man skulle vilja främja. Så är inte fallet, utan frågan gäller om vi skall göra avskrivning på statsskulden eller på obligationsportföljen i riksbanken. Någonting annat gäller det inte, det är alltså en ren bokföringsfråga. Jag är förvånad över att denna fråga skall behöva återkomma år efter år. Därför, herr talman, har jag velat fästa uppmärksamheten vid detta när jag nu yrkar bifall till bankoutskottets memorial.
Herr talman! Herr Larssons inlägg kan inte stå helt oemotsagt, framför allt av den anledningen att herr Larsson såvitt jag vet till sin utbildning är civilekonom. Av den anledningen blev jag extra förvånad över hans sätt att här presentera frågan om användningen av riksbankens vinst såsom enbart en bokföringsfråga. ger riksbanken inkomst. Riksbanken har vissa utgifter för sin verksamhet och vad som därefter återstår är ett bruttoöverskott. Från detta gör sedan riksbanken enligt i varje fall bankofullmäktiges mening affärsmässigt riktiga avskrivningar på sin portfölj av värdepapper. Dessa avskrivningar är högst betydande. Jag känner till dem, men som de är sekretessbelagda kan jag inte närmare gå in på dem. När riksbanken efter dessa avskrivningar redovisar en nettovinst kan detta med vanliga företagsekonomiska bedömningsgrunder inte betyda annat än att styrelsen i företaget Sveriges riksbank överlåter åt sina huvudmän att fritt disponera över vinsten. Av gammalt har det brukats att riksbanksfullmäktiges mening har inhämtats innan huvudmännen bestämt sig för att disponera vinsten på visst sätt. Så har skett även denna gång. Bankoutskottet har från riksbanksfullmäktige fått det förslaget, att av den nettovinst som riksbanken överlämnar till riksdagen skulle 80 miljoner kronor avsättas extra till ett kursdifferensers konto, som redan nu är av storleksordningen bortåt 400 miljoner kronor. En sådan avsättning till ett kursdifferensers konto är, såsom vi har bedömt det, icke erforderlig med hänsyn till riksbankens tillgångar. Eftersom bruket varit att riksbanken inlevererat till statskassan vad riksbanken icke ansett vara erforderligt för sin trygghet, har under en lång rad av år inlevererats belopp i storleksordningen ett femtontal miljoner kronor.

Därmed har ju riksbanken godkänt principen om inleverans av sina överskott till statskassan, att ingå i statsverkets löpande inkomster. Vad vi gjort är att vi har bedömt det så att möjlighet funnits att göra en något större inleverans än 150 miljoner, d. v. s. 200 miljoner kronor. Naturligtvis kan man göra så som tidigare har varit fallet, nämligen att man bygger upp ett väldigt kursdifferensers konto och använder detta till någonting helt annat än vad det var avsett att användas till. Om det skall vara någon mening med ett uttryck som kursdifferensers konto, skall väl kontot vara till för att täcka uppkomna förluster på kursdifferenser. Så har dock inte alltid tidigare varit fallet, utan först har man t.ex. tagit 500 miljoner kronor till att avskriva statsskulden och sedan har man tagit 250 miljoner kronor till en riksbankens jubileumsfond.

Mot denna bakgrund kan jag inte finna att det bara gäller en bokföringsfråga, som saknar betydelse. Så är alls inte fallet, herr Larsson i Högsby.

Herr talman! Finansministern är just nu upptagen med att besvara interpellationer i andra kammaren. Jag anhbåller därför om tillstånd att i finansministerns ställe lämna svaret på denna fråga. Herr Fälldin har frågat om finansministern är beredd vidtaga åtgärder så att den av riksskattenämnden utgivna »Handledning för arbetet i taxeringsnämnder» framställs i så stor upplaga att i varje fall samtliga taxeringsnämndsledamöter kan erhålla densamma. Handledningen är avsedd som en arbetsinstruktion för ordförande och kronoombud i = taxeringsnämnderna. Den är av värde även för yngre tjänstemän hos länsstyrelserna som skall ägna sig åt taxeringsarbetet. Däremot kräver man inte av ledamöterna i taxeringsnämnderna den specialkunskap och den överblick över aktuella rättsfall som är nödvändig för bl.a. ordförande och kronoombud och för den som har taxeringsarbetet som yrke. En speciellt intresserad kommunvald ledamot i taxeringsnämnd kan på begäran få ett exemplar av handledningen. Det bör framhållas att handledningen tillhandahålls kommuner som anordnar kurser i beskattningsrätt för kommunvalda ledamöter i taxeringsnämnd och de som deltar i sådan kurs får handledningen.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Jag konstaterar att finansministern uppenbarligen ser positivare på detta än vad hittillsvarande praxis kan ge vid handen. Jag tror man vågar påstå att det hör till de verkliga undantagen att finna en taxeringsnämndsledamot som erhållit ett exemplar av ifrågavarande handledning. Mot bakgrunden av den mera generösa inställning som finansministern visat i svaret skulle jag vilja ställa följande fråga, även om jag självfallet inte räknar med att få den besvarad nu, eftersom finansministern är upptagen av ett interpellationssvar i medkammaren: Om samtliga de kategorier, som finansministern förutsätter skall få denna handledning, också erhåller den, hur mycket blir då kvar av den tryckta upplagan att utdela till intresserade taxeringsledamöter? Kommunerna prenumererar som regel på Skattenytt, som fördelas till taxeringsnämndens ledamöter. Jag vill göra gällande att uppsatserna i Skattenytt är svårtillgängligare än den rättsfallsredovisning som finns i den aktuella handledningen. Taxeringsnämndsledamöter skulle därför uppenbarligen ha större utbyte av handledningen än de har av Skattenytt, även om denna publikation självfallet är värdefull såsom ett komplement. Vad är det egentligen som taxeringsnämndsledamöter blir i tillfälle att diskutera? Ja, det är inte de mera självklara deklarationerna, vilka i regel är rena klubbningsärenden. Det som taxeringsnämndens ordförande och kronoombuden tar upp till diskussion är i stället deklarationer beträffande vilka det kan vara svårt att avgöra å ena sidan vilka kostnader som är avdragsgilla, å andra sidan huruvida intäkter eventuellt inte är skattepliktiga. Vi har i stort sett två förvärvskällor, där sådana diskussioner företrädesvis uppkommer, av vilka den ena är tjänst. Vad som diskuteras i taxeringsnämnderna är de fördyrade levnadskostnaderna, resekostnaderna och utbildningskostnaderna. Trots att det finns utgivna anvisningar i dessa avseenden vågar jag hävda att det inte alltid är självklart vad som är avdragsgillt eller inte. Vi kan t.ex. ta sådana kostnader som vederbörande deklarant har för utbildning, vilken utgör en del av hans tjänst. Det finns många gränsfall som är svåra att avgöra. Den andra förvärvskällan är jordbruk, och det finns ofta anledning att diskutera huruvida, när det gäller döda inventarier, det är fråga om en nyuppsättning eller ett ersättningsköp. Det diskuteras om underhåll eller grundförbättring när det gäller fast egendom; det är fråga om löpande försäljning eller realisation när det gäller levande inventarier. Där är gränsdragningarna ofta mycket svåra, och jag vågar påstå att lagtext plus anvisningar inte ger underlag för de bedömningar som är nödvändiga. Skattejurister — och jag förmodar även ordförandena i taxeringsnämnderna — är för sina ställningstaganden direkt beroende av att ta ledning av rättsfallsläget. Jag vill mot denna bakgrund påstå att en diskussion i taxeringsnämnden kan bli meningsfylld bara om ledamöterna ges förutsättning att föra diskussionen på den kunskapsnivå som kännedom om rättsfallsläget innebär. Jag noterar alltså med tillfredsställelse att finansministern i detta svar har bejakat att fler personer än tidigare skall bli i tillfälle att få del av ifrågavarande handledning. Men samtidigt som jag tackar för det beskedet vill jag sluta med att fråga om det inte vore en klokare linje att gå in för att låta alla taxeringsnämndsledamöter få tillgång till denna handledning.
Herr talman! Jag skall försöka att så gott jag kan besvara de ytterligare frågor som herr Fälldin nu har ställt. Sista upplagan av handledningen trycktes i 20000 exemplar, varav för länsstyrelsernas eget bruk och för tillhandahållande åt kommuner som har kurser för kommunvalda ledamöter har åtgått 17455 exemplar. Reservupplagan blir alltså 2 545 exemplar som kan tillhandahållas intresserade. Men det bör kanske framhållas att trycksatsen står kvar, så att det är mycket lätt att trycka en ny upplaga i det antal som skulle vara nödvändigt om intresset skulle vara så stort att vi behöver ytterligare exemplar.

Herr talman! Herr Johan Olsson har frågat mig om jag vill medverka till att livräntor som utgår till personer som skadats under militärtjänst blir värdebeständiga och uppräknas så att kompensation erhålls för penningvärdeförsämringen. Yrkesskadeutredningen har föreslagit att bl.a. de livräntor som utgår enligt militärersättningsförordningen skall uppräknas och värdesäkras enligt samma metod som utredningen föreslagit i fråga om yrkesskadelivräntor. Förslaget prövas inom socialdepartementet. Enligt vad jag inhämtat av chefen för socialdepartementet är avsikten att proposition skall föreläggas 1967 års riksdag.

Herr talman! Jag vill tacka försvarsministern för svaret på min fråga och för det positiva besked som svaret utgör. Vi kan tydligen redan innevarande år förvänta en proposition som synes innebära såväl uppräkning som värdesäkring av de ersättningar som frågan rör. Anledningen till min fråga är den otillfredsställande situation som de människor råkar i, vilka drabbats av skador under militärtjänst och vilka således har tillerkänts livräntor i någon form. Dessa livräntor har hittills inte varit värdebeständiga, endast sporadiska höjningar har företagits, senast 1962 och dessförinnan 1955. Då de livräntor som nu utgår är synnerligen blygsamma blir förhållandena särskilt kännbara genom den fortgående penningvärdeförsämringen. Enligt de bestämmelser som gäller f. n. är den högsta livränta som kan medges vid 100-procentig <:invaliditetsgrad 11 000 kronor. Om arbetsförmågan är nedsatt med 30 procent kan livräntan uppgå till högst 2600 kronor per år. Vid de höjningar som skett 1955 och 1962 har inte någon höjning skett av sådana livräntor som grundar sig på en nedsättning av arbetsförmågan med mindre än 20 procent. Det synes vara otillfredsställande med en sådan generell regel. Har man konstaterat en nedsättning av arbetsförmågan med 20 procent torde väl detta för de allra flesta människor vara ett så allvarligt handikapp, att de inte har samma möjlighet som andra att få en tillräcklig inkomst ute i näringslivet. Har den skadade återvunnit sin arbetsförmåga är det en annan sak, men då bör den frågan prövas särskilt. De höjningar som skett vid uppräkningstillfällena synes också ha varit knappt tilltagna. Sålunda höjdes livräntan — för att ta ett exempel — 1962 med 10 procent för en skada som inträffat 1956. Under samma tid hade emellertid konsumtionsprisindex stigit med cirka 34 procent. För en skada som inträffat 1950 höjdes livräntan 1962 med 30 procent, men under samma tid hade index gått upp med 70 procent. Det förefaller som om detta område utgör ett avsnitt av folkhemmets baksida som hittills har försummats. Därför hälsar jag med tillfredsställelse att vi nu inom kort kan vänta förslag som skall sanera detta område och som kan ge dessa olyckligt drabbade människor en känsla av att vara behandlade på likvärdigt sätt som andra.

Herr talman! Herr Larfors har frågat mig om jag vill redogöra för gällande regler för kontroll av sådana företag som åtar sig bevakningsuppgifter och om jag eller annan statlig instans överväger skärpta bestämmelser om kontrollen och övervakningen av deras verksamhet. Länsstyrelsen kan meddela auktorisation åt enskilt företag som yrkesmässigt ombesörjer bevakning. Som villkor för att få auktorisation gäller bl.a. att personal som är anställd eller som anställs hos företaget skall ha prövats med avseende på laglydnad och medborgerlig pålitlighet och därvid ha godkänts för anställning vid företag av sådant slag. Prövningen sker i samma ordning som gäller för rekrytering av polispersonal. Länsstyrelse kan i samband med auktorisation medge att företaget för tillfälliga uppdrag av visst slag får anlita personal som inte har prövats. Länsstyrelse kan återkalla auktorisationen om bevakningsföretaget inte längre fyller de villkor som gäller för auktorisationen. Åtskilliga av de bevakningsföretag som finns saknar auktorisation. Uppgifter om vilka företag som har meddelats auktorisation finns hos varje länsstyrelse. Jag anser att. de bestämmelser som jag nu har redogjort för ger tillfredsställande möjligheter att utöva kontroll av auktoriserade bevakningsföretag. Jag kommer emellertid att följa utvecklingen på detta område med största uppmärksamhet och föreslå de ändringar av gällande bestämmelser som kan visa sig nödvändiga.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Kling för svaret på min enkla fråga. Att jag just nu framställt den beror till stor del på de upplysningar om bevakningsföretag, sättet för dessa företags personalrekrytering och andra förhållanden som blev kända för en större allmänhet genom våra tidningars reportage om de s.k. Handenmorden. Jag vill här genast säga att jag är väl medveten om att det finns välskötta företag inom detta verksamhetsområde, och min avsikt är inte att med min fråga kasta någon skugga över dem. Till dessa företag hör otvivelaktigt det statliga vaktbolaget som kanske skulle kunna vidga sitt verksamhetsområde. Den frågan kan måhända diskuteras i annat sammanhang. Dock finns det även många företag som saknar auktorisation, och för min del anser jag detta förhållande olämpligt. Det är inte bara en kvalificerad uppgift att åtaga sig bevakning, utan det är också ett förtroendeuppdrag av första ordningen. Vanliga människor betraktar en väktare nära nog som någon sorts polisman, och genom sin uniform inger väktaren bland allmänheten en känsla av att vara en av samhället med särskilda befogenheter utrustad person. Polismän i befälsställning har också sagt mig att kontakten mellan vaktbolag, väktare och polis inte alltid är så god. Det kan hända att en kriminalman nattetid kallas till en plats där ett inbrott förövats och på platsen möter en för honom helt okänd person som uppger sig vara väktare. Att tillräckligt snabbt kontrollera uppgiftens riktighet lär inte alla gånger vara så lätt. Jag ifrågasätter om inte någon form av fortlöpande inspektion från t.ex. polisens sida borde förekomma såväl när det gäller vaktföretagen och deras personal som även när det gäller personalens utbildning. Helst skulle jag se att obligatorisk auktorisation krävdes. Om en sådan inte anses möjlig skulle det vara önskvärt att alla företag som åtar sig bevakningsuppgifter blir skyldiga att anmäla detta till någon myndighet, exempelvis den lokala polismyndigheten. Mot slutet av sitt svar säger statsrådet att han kommer att följa utvecklingen på detta område med största uppmärksamhet och föreslå de ändringar av gällande bestämmelser som kan visa sig nödvändiga. Med denna del av svaret är jag synnerligen tillfredsställd och vill därför än en gång tacka statsrådet.
Herr talman! Vi brukar ju vara ganska försiktiga när det gäller att införa auktorisationstvång, och det vore kanske bäst om man kunde undvika ett sådant på detta område. Men uppslaget från herr Larfors, att varje företag som åtar sig bevakningsuppdrag skulle ha skyldighet att göra anmälan till den lokala polismyndigheten om sin verksamhet och gärna om sin personal, är någonting som jag tror att vi skall överväga.

Herr talman! Herr Wirtén har frågat, när den inom skolöverstyrelsen tillsatta enmansutredningen rörande besvärsrätt beträffande betygsättningen kan väntas avsluta sitt arbete. Utredningen av denna fråga är synnerligen komplicerad. Skolöverstyrelsen kan därför f. n. icke ange, när utredningen kan bli avslutad.
Herr talman! Jag ber att få tacka ecklesiastikministern för svaret. Det är ju kännetecknande för vårt rättssamhälle att man har möjlighet att överklaga beslut. Hittills har emellertid inte den rätten gällt för skolelever — och då har det ändock rört sig om så betydelsefulla saker som betygsgivning, beslut om uppflyttning eller kvarsittning och dylika ting. Jag tror att dessa frågor är så viktiga för elevernas framtid att en bättre ordning snarast måste åstadkommas. Förhållandet har ju också uppmärksammats vid skilda tillfällen. Sålunda väckte 1957 års skolberedning förslag om utredning angående besvärsrätten, och det tillstyrktes senare av såväl gymnasieutredningen som fackskoleutredningen. Departementschefen meddelade år 1964 i propositionen angående gymnasiets reformering att han tillkallat en särskild sakkunnig, som inom skolöverstyrelsen skulle utreda frågan. Det har tidigare under hand meddelats att utredningen skulle bli färdig 1966. Så blev inte fallet, och jag har därför funnit anledning att på detta sätt ånyo aktualisera frågan. Jag är av egen erfarenhet väl medveten om att mycken möda nedläggs från lärarnas sida för att få största möjliga rättvisa och hänsynstagande till elevernas personliga omständigheter. Men detta till trots kan olyckliga omständigheter leda till en betygssättning som för eleven framstår såsom orättvis. Sådana konkreta fall torde inte vara obekanta för ecklesiastikministern. Jag finner det mycket naturligt att SECO i ett tidigt skede påtalade det rimliga i att frågan om besvärsrätten snarast möjligt bringades till en lösning. Utredningen tillsattes, såsom tidigare nämnts, år 1964. Man kan i år, att döma av dagens svar, inte ens skönja en tidpunkt när arbetet kan beräknas bli slutfört. Uppenbarligen blir det inte under 1967 och kanske inte heller under 1968. Innan något beslut i ärendet kan fattas får elever och föräldrar tyd ligen tålmodigt vänta ännu i flera år. Anledningen härtill anger ecklesiastikministern vara frågans synnerligen komplicerade art. Jag har som nämnts förståelse för svårigheterna, men det förefaller mig ändå, herr ecklesiastikminister, inte vara en så vittomfamnande sak att det skall behöva bli en mångårig utredning i frågan, givetvis förutsatt att utredningsarbetet bedrives effektivt.
Herr talman! Jag vill bara deklarera att jag helt delar herr Wirténs uppfattning. Det är på mitt initiativ som denna utredning tillkommit. Jag har under mina många år som ecklesiastikminister grubblat över dessa frågor. Jag har hittills inte funnit någon instans eller någon person med juridisk utbildning som kunnat lösa dem. Jag var därför mycket tacksam när en hög jurist inom skolöverstyrelsen stod till förfogande för detta utredningsarbete. Jag önskar verkligen, herr Wirtén, att vederbörande skall bli färdig ganska snart med denna uppgift. Men om ett ämbetsverk i en så allvarlig fråga som denna anmäler att det inte vågar stå för en tidsuppgift beträffande när detta arbete skall vara färdigt, får vi tillsammans respektera detta. Jag skall dock på mina vägar försöka driva på detta arbete. Jag är tacksam för detta slag av enkla frågor.

Herr talman! Liksom beträffande utrikespolitiken i allmänhet råder det, när det gäller vår handelspolitik, en omfattande överensstämmelse i de politiska partiernas principiella syn. Vi har sedan länge i riksdagen varit överens om att det ligger inte bara i vårt lands utan också i världsgemenskapens intresse att handelsutbytet mellan länderna kan ske så fritt som möjligt. Vår lågtullpolitik är ett konkret uttryck för denna uppfattning.
Herr talman! Liksom beträffande utrikespolitiken i allmänhet råder det, när det gäller vår handelspolitik, en omfattande överensstämmelse i de politiska partiernas principiella syn. Vi har sedan länge i riksdagen varit överens om att det ligger inte bara i vårt lands utan också i världsgemenskapens intresse att handelsutbytet mellan länderna kan ske så fritt som möjligt. Vår lågtullpolitik är ett konkret uttryck för denna uppfattning. I olika internationella sammanhang såväl universellt som regionalt har vi sökt främja liberaliseringssträvandena. Det hittills mest betydande resultatet av våra ansträngningar att frigöra handeln har vi med ingången av detta år uppnått inom det europeiska frihandelsområdet. Tillsammans var de länder som nu tillhör EFTA redan före sammanslutningens tillkomst den största avnämaren av våra exportprodukter.
I olika internationella sammanhang såväl universellt som regionalt har vi sökt främja liberaliseringssträvandena. Det hittills mest betydande resultatet av våra ansträngningar att frigöra handeln har vi med ingången av detta år uppnått inom det europeiska frihandelsområdet. Tillsammans var de länder som nu tillhör EFTA redan före sammanslutningens tillkomst den största avnämaren av våra exportprodukter.
Sedan dess har en i stort sett stigande andel av vår export gått till dem. De två se naste åren har cirka 42 procent av vår export avsatts inom EFTA mot 37 procent året före dess tillkomst 1959. Till denna utveckling har framför allt den utomordentligt kraftiga ökningen av den nordiska samhandeln bidragit.
Sedan dess har en i stort sett stigande andel av vår export gått till dem. De två senaste åren har ca 42 procent av vår export avsatts inom EFTA mot 37 procent året före dess tillkomst 1959. Till denna utveckling har framför allt den utomordentligt kraftiga ökningen av den nordiska samhandeln bidragit. Från 1959 till 1966 har vår handel med de nordiska grannstaterna i det närmaste tredubblats. På övriga exportmarknader möter vi fortfarande tullar och andra handelshinder. Trots detta har våra exportin dustrier lyckats hålla och i vissa fall förstärka sin ställning. Av särskilt intresse är den marknad som den europeiska ekonomiska gemenskapen bildar.
Från 1959 till 1966 har vår handel med de nordiska grannstaterna i det närmaste tredubblats. På övriga exportmarknader möter vi fortfarande tullar och andra handelshinder. Trots detta har våra exportindustrier lyckats hålla och i vissa fall förstärka sin ställning. Av särskilt intresse är den marknad som den europeiska ekonomiska gemenskapen bildar.
Drygt 309 procent av vår totala export avsätts nu i EEC-staterna vilket är ungefär samma andel som under de sista åren av 1950-talet. Ser man på EEC:s import av heloch halvfabrikat har, som en följd av den ökade internhandeln, andelen för länder som står utanför EEC minskat avsevärt.
Drygt 30 procent av vår totala export avsätts nu i EEC-staterna, vilket är ungefär samma andel som under de sista åren av 1950-talet. Ser man på EEC:s import av heloch halvfabrikat har, som en följd av den ökade internhandeln, andelen för länder som står utanför EEC minskat avsevärt.
Den svenska exportindustrien har dock lyckats hävda sig ganska väl i förhållande till sina konkurrenter. När det gäller järn och stål har Sverige till och med i motsats till andra länder, kunnat öka sin andel av EEC-marknaden. Det måste emellertid framhållas att det finns varuområden, exempelvis kemiområdet, där exportutvecklingen på EEC varit mindre gynnsam.
Den svenska exportindustrien har dock lyckats hävda sig ganska väl i förhållande till sina konkurrenter. När det gäller järn och stål har Sverige till och med i motsats till andra länder kunnat öka sin andel av EEC-marknaden. Det måste emellertid framhållas att det finns varuområden, exempelvis kemiområdet, där exportutvecklingen på EEC varit mindre gynnsam.
På en annan väsentlig marknad, där våra exportörer har att övervinna avsevärda handelshinder, nämligen den nordamerikanska, har vi kunnat inregistrera goda exportframgångar. Under de senast förflutna fem åren har den relativa exportökningen på denna marknad t.o.m. varit större än på den nordiska marknaden. Särskilt anmärkningsvärd är exportökningen under det senaste året. Den uppgår till inte mindre än 27 procent.
På en annan väsentlig marknad, där våra exportörer har att övervinna avsevärda handelshinder, nämligen den nordamerikanska, har vi kunnat inregistrera goda exportframgångar. Under de senast förflutna fem åren har den relativa exportökningen på denna marknad t.o.m. varit större än på den nordiska marknaden. Särskilt anmärkningsvärd är exportökningen under det senaste året. Den uppgår till inte mindre än 27 procent.
Sannolikt har den exportfrämjande informationsverksamheten som genomförts med statligt stöd bidragit till denna utveckling. Alltjämt tar emellertid den amerikanska marknaden en ganska ringa del av vår totalexport, närmare bestämt 8,5 procent mot 25 procent för de nordiska länderna och drygt 70 procent totalt för den västeuropeiska marknaden.
Sannolikt har den exportfrämjande informationsverksamheten, som genomförts med statligt stöd, bidragit till denna utveckling. Alltjämt tar emellertid den amerikanska marknaden en ganska ringa del av vår totalexport, närmare bestämt 8,5 procent mot 25 procent för de nordiska länderna och drygt 70 procent totalt för den västeuropeiska marknaden. Vi har under senare år med stor tillfredsställelse kunnat konstatera att de östeuropeiska länderna visat allt större intresse för en utökad handel med västländerna. För närvarande är emellertid öststaternas andel av den totala världshandeln endast cirka 12 procent. Av dessa 12 svarar internhandeln inom östblocket för två tredjedelar. Handeln mellan Östoch Västeuropa är i dag inte större än Sveriges totala utrikeshandel.
Vi har under senare år med stor tillfredsställelse kunnat konstatera att de östeuropeiska länderna visat allt större intresse för en utökad handel med västländerna. För närvarande är emellertid öststaternas andel av den totala världshandeln endast cirka 12 procent. Av dessa 12 svarar internhandeln inom östblocket för två tredjedelar. Handeln mellan Östoch Västeuropa är i dag inte större än Sveriges totala utrikeshandel. Vår egen export till östländerna har under de senaste åren ökat. Ökningstakten på denna marknad är emellertid avsevärt mindre än den som gäller för vår totala export. På importsidan däremot har östhandeln och totalhandeln stigit i ungefär samma takt. Mycket tyder på att handelsutbytet med östländerna i fortsättningen kommer att växa snabbare.
Vår egen export till östländerna har under de senaste åren ökat. Ökningstakten på denna marknad är emellertid avsevärt mindre än den som gäller för vår totala export. På importsidan däremot har östhandeln och totalhandeln stigit i ungefär samma takt. Mycket tyder på att handelsutbytet med östländerna i fortsättningen kommer att växa snabbare.
För detta talar bl.a. det ökade intresset för en utveckling av Öst-västhandeln som också visats från västländernas och inte minst från Förenta staternas sida. För vårt eget vidkommande har flera betydande kontrakt ingåtts under den senaste tiden. Det är uppmuntrande att kunna konstatera den anpassningsförmåga som karaktäriserar vår export. Den söker sig nya riktningar när de traditionella handelsvägarna inte ger tillräckligt expansiva möjligheter.
För detta talar bl.a. det ökade intresset för en utveckling av öst-västhandeln som också visats från västländernas och inte minst från Förenta staternas sida. För vårt eget vidkommande har flera betydande kontrakt ingåtts under den senaste tiden. Det är uppmuntrande att kunna konstatera den anpassningsförmåga som karakteriserar vår export. Den söker sig nya riktningar när de traditionella handelsvägarna inte ger tillräckligt expansiva möjligheter.
Det allt överskuggande problemet för den framtida utvecklingen av vår handel ligger självfallet i de europeiska integrationsfrågorna. Både EEC och EFTA har under det senaste året kunnat notera viktiga framsteg och en fortgående konsolidering har ägt rum. Inom EEC har utvecklingen på det ekonomiska området gått i riktning mot ett förverkligande av romfördragets centrala målsättning.
Det allt överskuggande problemet för den framtida utvecklingen av vår handel ligger självfallet i de europeiska integrationsfrågorna. Både EEC och EFTA har under det senaste året kunnat notera viktiga framsteg, och en fortgående konsolidering har ägt rum. Inom EEC har utvecklingen på det ekonomiska området gått i riktning mot ett förverkligande av Romfördragets centrala målsättning. En fri marknad för såväl industrisom jordbruksvaror förutsättes bli genomförd den 1 juli 1968. Samtidigt kommer den gemensamma yttre tullmuren att vara fullt uppbyggd. Många svåra frågor återstår dock att lösa, t.ex. harmoniseringen av medlemsländernas tulloch skattelagstiftning, den gemensamma handelspolitiken, itransportpolitiken, konkurrenspolitiken och samordningen av den ekonomiska politiken.
En fri marknad för såväl industrisom jordbruksvaror förutsätts bli genomförd den 1 juli 1968. Samtidigt kommer den gemensamma yttre tullmuren att vara fullt uppbyggd. Många svåra frågor återstår dock att lösa, t.ex. harmoniseringen av medlemsländernas tulloch skattelagstiftning, den gemensamma handelspolitiken, transportpolitiken, konkurrenspolitiken och samordningen av den ekonomiska politiken.
I politiskt avseende har utvecklingen inom EEC närmast gått mot minskad betoning av de överstatliga elementen. Detta var innebörden av uppgörelsen i Luxemburg i början av förra året. Ingen formell ändring i Romfördraget har skett, men majoritetsavgöranden torde tills vidare i praktiken ha satts ur spel i frågor som något medlemsland betraktar som vitala ur nationell synpunkt. Samtidigt har Kommissionens befogenheter i realiteten begränsats.
I politiskt avseende har utvecklingen inom EEC närmast gått mot minskad betoning av de överstatliga elementen. Detta var innebörden av uppgörelsen i Luxemburg i början av förra året. Ingen formell ändring i romfördraget har skett, men majoritetsavgöranden torde tills vidare i praktiken ha satts ur spel i frågor som något medlemsland betraktar som vitala ur nationell synpunkt. Samtidigt har kommissionens befogenheter i realiteten begränsats. Den planerade sammanslagningen av de tre exekutivorganen har skjutits framåt i tiden. Vad EFTA angår var vid årsskiftet tullavtrappningen i huvudsak fullt genomförd. Ett industriellt frihandelsområde för en marknad på 100 miljoner människor var därmed ett faktum — tre år tidigare än beräknat.
Den planerade sammanslagningen av de tre exekutivorganen har skjutits framåt i tiden. Vad EFTA angår var vid årsskiftet tullavtrappningen i huvudsak fullt genomförd. Ett industriellt frihandelsområde för en marknad på 100 miljoner människor var därmed ett faktum — tre år tidigare än beräknat. Samarbetet inom EFTA har som framhållits inledningsvis lett till en utomordentligt kraftig ökning av den nordiska samhandeln. En viktig uppgift blir nu att bevara och säkerställa de stora fördelar som den nordiska integrationen gett de enskilda länderna. Vi är i de nordiska länderna alla överens om att någon återuppbyggnad av tullmurarna i Norden inte får komma till stånd.
Samarbetet inom EFTA har som framhållits inledningsvis lett till en utomordentligt kraftig ökning av den nordiska samhandeln. En viktig uppgift blir nu att bevara och säkerställa de stora fördelar som den nordiska integrationen gett de enskilda länderna. Vi är i de nordiska länderna alla överens om att någon återuppbyggnad av tullmurarna i Norden inte får komma till stånd.
Det slutliga målet för EFTA-samarbetet är att samtliga medlemsländer skall kunna ansluta sig till en stor europeisk marknad. Vi har emellertid ännu inte kunnat göra några framsteg i den riktningen. Situationen ställer fortfarande krav på sammanhållning och konstruktiva initiativ. : Den inbördes solidariteten har bekräftats vid olika ministermöten. Under förra året skedde detta vid ett ministermöte i Bergen i maj.
Det slutliga målet för EFTA-samarbetet är att samtliga medlemsländer skall kunna ansluta sig till en stor europeisk marknad. Vi har emellertid ännu inte kunnat göra några framsteg i den riktningen. Situationen ställer fortfarande krav på sammanhållning och konstruktiva initiativ. Den inbördes solidariteten har bekräftats vid olika ministermöten. Under förra året skedde detta vid ett ministermöte i Bergen i maj.
Därvid betonades att EFTA-länderna inte endast skall utbyta informationer om sina kontakter med EEC utan ömsesidigt konsultera varandra i marknadsfrågan. Detta bekräftades vid ett följande möte mellan ministrarna i Lissabon i oktober och nu senast i Stockholm. Vad som under de senaste månaderna satt sin prägel på den europeiska integrationsdebatten är givetvis det nya initiativ som togs av den brittiska regeringen i november förra året.
Därvid betonades att EFTA-länderna inte endast skall utbyta informationer om sina kontakter med EEC utan ömsesidigt konsultera varandra i marknadsfrågan. Detta bekräftades vid ett följande möte mellan ministrarna i Lissabon i oktober och nu senast i Stockholm. Vad som under de senaste månaderna satt sin prägel på den europeiska integrationsdebatten är givetvis det nya initiativ som togs av den brittiska regeringen i november förra året. Vid mötet på regeringschefsnivå i London välkomnades detta initiativ från övriga EFTA-länder. Britterna bekräftade än en gång att man under kommande sonderingar i EEC-länderna var beredd till konsultationer med de andra EFTA länderna på alla stadier, såväl i det permanenta rådet i Genéve som vid EFTA-ministermöten och möten på regeringschefsnivå.
Vid mötet på regeringschefsnivå i London välkomnades detta initiativ från övriga EFTA-länder. Britterna bekräftade än en gång att man under kommande sonderingar i EEC-länderna var beredd till konsultationer med de andra EFTA länderna på alla stadier, såväl i det permanenta rådet i Geneve som vid EFTA-ministermöten och möten på regeringschefsnivå.
Vid det nu avhållna EFTA-mötet redogjorde den brittiska delegationen för de överläggningar som förekommit under sonderingsresorna. Någon slutgiltig bedömning av läget föreligger ännu icke på brittisk sida. Så mycket viktigare framstår därför beslutet om att ett nytt EFTA-möte på ministernivå skall inkallas sedan man på brittisk sida gjort en analys av resultatet av sonderingarna och innan brittiska regeringen fattar beslut om de ytterligare steg som kan komma att tas.
Vid det nu avhållna EFTA-mötet redogjorde den brittiska delegationen för de överläggningar som förekommit under sonderingsresorna. Någon slutgiltig bedömning av läget föreligger ännu icke på brittisk sida. Så mycket viktigare framstår därför beslutet om att ett nytt EFTA-möte på ministernivå skall inkallas sedan man på brittisk sida gjort en analys av resultatet av sonderingarna och innan brittiska regeringen fattar beslut om de ytterligare steg som kan komma att tas.
Ett sådant möte kan komma att äga rum inom de närmaste månaderna. Den svenska regeringen har vid flera tillfällen betonat sin beredvillighet att pröva alla möjligheter att minska den ekonomiska splittringen i Europa. Det var därför vi stödde förslaget om en dialog mellan EEC och EFTA, när denna tanke fördes fram för snart två år sedan. Det var därför vi också gav vårt stöd åt det senaste brittiska initiativet.
Ett sådant möte kan komma att äga rum inom de närmaste månaderna. Den svenska regeringen har vid flera tillfällen betonat sin beredvillighet att pröva alla möjligheter att minska den ekonomiska splittringen i Europa. Det var därför vi stödde förslaget om en dialog mellan EEC och EFTA, när den na tanke fördes fram för snart två år sedan. Det var därför vi också gav vårt stöd åt det senaste brittiska initiativet. Det brittiska utspelet har vi tolkat som ett bevis på brittiska regeringens allvarliga vilja att få en anslutning till den Gemensamma marknaden. Tidigare försök har strandat på franskt veto. Vid de senaste samtalen i Paris var fransmännen inte avvisande. Om den franska attityden ändrats kan dock inte med säkerhet bedömas. Vi vet sålunda inte hur snart tiden kan vara inne för att ta upp verkliga förhandlingar med EEC.
Det brittiska utspelet har vi tolkat som ett bevis på brittiska regeringens allvarliga vilja att få en anslutning till den gemensamma marknaden. Tidigare försök har strandat på franskt veto. Vid de senaste samtalen i Paris var fransmännen inte avvisande. Om den franska attityden ändrats kan dock inte med säkerhet bedömas. Vi vet sålunda inte hur snart tiden kan vara inne för att ta upp verkliga förhandlingar med EEC.
Vid mötet i Stockholm kunde konstateras, att bedömningarna går isär i detta avseende. De flesta anser att det i varje fall kommer att dröja avsevärd tid innan eventuella förhandlingar slutförts. Vi hoppas naturligtvis att den tidpunkt vid vilken förhandlingar kan bli aktuella inte är alltför avlägsen.
Vid mötet i Stockholm kunde konstateras, att bedömningarna går isär i detta avseende. De flesta anser att det i varje fall kom mer att dröja avsevärd tid innan eventuella förhamdlingar slutförts. Vi hoppas naturligtvis att den tidpunkt vid vilken förhandlingar kan bli aktuella inte är alltför avlägsen. Vi vill ha en snar lösning och vi önskar för egen del en så nära anslutning till en stor europeisk marknad som är möjlig utan att ge avkall på vår neutralitetspolitik. Denna inställning låg också till grund för vår förhandlingsansökan om association till EEC 1962. Vi angav i denna klart de regler i romfördraget beträffande vilka förbehåll måste göras med hänsyn till vår utrikespolitik.
Vi vill ha en snar lösning, och vi önskar för egen del en så nära anslutning till en stor europeisk marknad som är möjlig utan att ge avkall på vår neutralitetspolitik. Denna inställning låg också till grund för vår förhandlingsansökan om association till EEC 1962. Vi angav i denna klart de regler i Romfördraget beträffande vilka förbehåll måste göras med hänsyn till vår utrikespolitik. Vår ansökan utformades för övrigt i nära kontakt med Schweiz och Österrike. Eftersom det aldrig kom till några förhandlingar vet vi inte om EEC skulle ha godtagit våra förbehåll eller inte. Vår utrikespolitik ligger fast. Vi kan inte uppge kravet på att kunna fullfölja vår neutralitetspolitik.
Vår ansökan utformades för övrigt i nära kontakt med Schweiz och Österrike. Eftersom det aldrig kom till några förhandlingar vet vi inte om EEC skulle ha godtagit våra förbehåll eller inte. Vår utrikespolitik ligger fast. Vi kan inte uppge kravet på att kunna fullfölja vår neutralitetspolitik.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
Vi är också överens om att fortsätta EFTA-samarbetet intill den dag, då vårt slutmål, en gemensam europeisk marknad, har förverkligats. Att ytterligare konsolidera frihandelsområdet kan endast gagna detta mål. Därvid bör vi noga beakta vad som sker inom EEC. Det är angeläget, att de två marknadsgrupperingarna utvecklas efter parallella linjer för att därigenom underlätta en framtida sammanslutning.
Vi är också överens om att fortsätta EFTA-samarbetet intill den dag, då vårt slutmål, en gemensam europeisk marknad, har förverkligats. Att ytterligare konsolidera frihandelsområdet kan endast gagna detta mål. Därvid bör vi noga beakta vad som sker inom EEC. Det är angeläget, att de två marknadsgrupperingarna utvecklas efter parallella linjer för att därigenom underlätta en framtida sammanslutning. Som exempel på det fördjupade samarbete som skett under senare tid kan nämnas att EFTA:s ekonomiska kommitté, i vilken medlemsländernas ekonomiska politik diskuteras, numera också fått möjlighet att avge konfidentiella rekommendationer till regeringar na i frågor som är av betydelse för övriga medlemsstater.
Som exempel på det fördjupade samarbete som skett under senare tid kan nämnas att EFTA:s ekonomiska kommitté, i vilken medlemsländernas ekonomiska politik diskuteras, numera också fått möjlighet att avge konfidentiella rekommendationer till regeringarna i frågor som är av betydelse för övriga medlemsstater. Vi har nyligen nått vissa överenskommelser i etableringsfrågan och träffat beslut om regler för statlig upphandling.
Vi har nyligen nått vissa överenskommelser i etäåbleringsfrågan och träffat beslut om negler för statlig upphandling Vid Wet senaste mötet i Stockholm , beslöts tatt göra en Översyn av bestämmelserna/på jordbruksområdet och deras tillämpning. Vid mötet meddelades också latt finska regeringen kommer att sänka tullen på personbilar som importeras från EFTA-länder från 14 till 7 procent, och att den avser att senare ta bort tullen helt.
Vid det senaste mötet i Stockholm beslöts att göra en översyn av bestämmelserna på jordbruksområdet och deras tillämpning. Vid mötet meddelades också att finska regeringen kommer att sänka tullen på personbilar som importeras från EFTA länder från 14 till 7 procent och att den avser att senare ta bort tullen helt.
Det kan i detta sammanhang också framhållas att EFTA:s rådgivande kommitté med representanter för näringsliv och arbetsmarknadens parter i medlemsländerna visat sig vara ett värdefullt forum för idéer och debatt rörande frihandelssammanslutningens = utveckling.
Det kan i detta sammanhang också framhållas att EFTA:s rådgivande kommitté med representanter för näringsliv och arbetsmarknadens parter i medlemsländerna visat sig vara ett värdefullt forum för idéer och debatt rörande frihandelssammanslutningens <:utveckling. I avvaktan på en lösning av integrationsproblemet bör också de möjligheter tas till vara som ligger i kontakter och överenskommelser med EEC länderna på speciella områden exempelvis inom forskning och teknologi.
I avvaktan på en lösning av integrationsproblemet bör också de möjligheter tas till vara som ligger i kontakter och överenskommelser med EEC-länderna på speciella områden exempelvis inom forskning och teknologi. Ett exempel på en sådan form av samarbete erbjuder det avtal som nyligen träffats mellan Sverige och Koloch stålunionen om ett informationsoch forskningssamarbete.
Ett exempel på en sådan form av samarbete erbjuder det avtal som nyligen träffats mellan Sverige och Koloch Hur viktig den europeiska integrationsfrågan än är, kräver det världsvida perspektivet på en frigörelse av handeln i Kennedyronden i hög grad vår uppmärksamhet. Förhandlingarna har nu ingått i ett mycket aktivt skede.
Hur viktig den europeiska integrationsfrågan än är, kräver det världsvida perspektivet på en frigörelse av handeln i Kennedyronden i hög grad vår uppmärksamhet. Förhandlingarna har nu ingått i ett mycket aktivt skede. Genom tidigare bilaterala kontakter mellan olika deltagande länder har man sökt lösa tekniska problem och få till stånd preciseringar av önskemål och erbjudanden.
Genom tidigare bilaterala kontakter mellan olika deltagande länder har man sökt lösa tekniska problem och få till stånd preciseringar av önskemål och erbjudanden. Samtidigt har multilaterala diskussioner ägt rum mellan de mest intresserade länderna på områden som kemikalier, textilier, järn och stål, spannmål, kött och mejerivaror.
Samtidigt har multilaterala diskussioner ägt rum mellan de mest intresserade länderna på områden som kemikalier, textilier, järn och stål, spannmål, kött och mejerivaror.
Dessa diskussioner har skapat en bas för de avgörande förhandlingar som nu förestår innan de amerikanska förhandlarnas fullmakter utgår den 30 juni 1 år: Redan tidigt i förhandlingarna visade det sig att Sverige, liksom övriga nordiska länder vart för sig, hade svårt att få tillfredsställande gehör för sina krav. Tanken på en samordning av de nordiska ländernas ansträngningar låg därför nära till hands.
Dessa diskussioner har skapat en bas för de avgörande förhandlingar som nu förestår innan de amerikanska förhandlärnas fullmakter utgår den 30 juni i AEA Redan tidigt i förhandlingarna visade det sig aft Sverige liksom Övriga nordiska länder var för sig hade svårt att få tillfredsställande gehör för sina krav. Tankén på en samordning av de nordiska ländernas ansträngningar låg därför nära till hands. En formell överenskommelse mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige om gemensamt uppträdande i hela förhandlingen under den återstående tiden av Kennedyronden träffades i november i fjol. Sverige, Norge och Danmark inledde ursprungligen Kennedyförhandlingarna med att ge ett 50-procentigt erbjudande på industrivarusidan utan undantag. Finland lade fram en begränsad undantagslista.
En formell överenskommelse mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige om gemensamt uppträdande i hela förhandlingen under den återstående tiden av Kennedyron Gen träffades i november i fjol. Sverige, Norge och Danmark inledde ursprungligen Kennedyförhandlingarna med att ge ett 50-procentigt erbjudande på industrivarusidan utan undantag. Finland lade fram en begränsad undantagslista. Dessa bud gavs med förbehåll för att vi skulle få likvärdiga erbjudanden från våra förhandlingsparter. Den 30 november presenterade de nordiska länderna en gemensam bedömning av förhandlingsläget. Denna bedömning gav vid handen att Norden inte skulle kunna upprätthålla sina ursprungliga erbjudanden såvida inte våra viktigaste förhandlingsparter avsevärt förbättrade sina bud.
Dessa bud gavs med förbehåll för att vi skulle få likvärdiga erbjudanden från våra förhandlingsparter. Den 30 november presenterade de nordiska länderna en gemensam bedömning av förhandlingsläget. Denna bedömning gav vid handen att Norden inte skulle kunna upprätthålla sina ursprungliga erbjudanden såvida inte våra viktigaste förhandlingsparter avsevärt förbättrade sina bud.
I enlighet med förhandlingsproceduren lade vi fram en lista över sådana erbjudanden som vi kunde tvingas ta tillbaka i den mån våra Öönskemål inte uppfylldes samtidigt som vi preciserade för vilka varor vi önskade förbättrade erbjudanden. Det måste betraktas som en händelse av utomordentlig betydelse för det nordiska samarbetet att de nordiska länderna nu uppträder gemensamt i Kennedyronden.
I enlighet med förhandlingsproceduren lade vi fram en lista över sådana erbjudanden som vi kunde tvingas ta tillbaka i den mån våra Önskemål inte uppfylldes samtidigt som vi preciserade för vilka varor vi önskade förbättrade erbjudanden. Det måste betraktas som en händelse av utomordentlig betydelse för det nordiska samarbetet att de nordiska länderna nu uppträder gemensamt i Kennedyronden.
Detta samarbete har redan hunnit utveckla sig på ett tillfredsställande sätt. Vad resultatet kan komma att bli för de nordiska länderna är det ännu för tidigt att uttala sig om. Med det gemensamma nordiska uppträdandet fick förhandlingarna med våra motparter den injektion som krävdes för att få i gång arbetet igen. Vår viktigaste förhandlingspart är givetvis EEC.
Detta samarbete har redan hunnit utveckla sig på ett tillfredsställande sätt. Vad resultatet kan komma att bli för de nordiska länderna är det ännu för tidigt att uttala sig om. Med det gemensamma nordiska uppträdandet fick förhandlingarna med våra motparter den injektion som krävdes för att få i gång arbetet igen. Vår viktigaste förhandlingspart är givetvis EEC.
Vi har med tillfredsställelse noterat att man i Bryssel nu är medveten om den brist i balans som föreligger mellan de nordiska ländernas erbjudanden och vad EEC hittills ställt i utsikt. Vi förväntar oss därför förbättrade bud från EEC:s sida. De bilaterala överläggningarna med Kommissionen har de senaste veckorna gått ut på att klarlägga förutsättningar och möjligheter för sådana förbättringar. Vilken EEC:s slutliga inställning blir återstår att se.
Vi har med tillfredsställelse noterat att man i Bryssel nu är medveten om den brist i balans som föreligger mellan de nordiska ländernas erbjudanden och vad EEC hittills ställt i utsikt. Vi förväntar oss därför förbättrade bud från EEC:s sida. De bilaterala överläggningarna med kommissionen har de senaste veckorna gått ut på att klarlägga förutsättningar och möjligheter för sådana förbättringar. Vilken EEC:s slutliga inställning blir återstår att se.
Utgången av Kennedyronden kan ännu inte bedömas. Den tid som står till buds för att avsluta förhandlingarna är mycket knapp. Det torde vara nödvändigt att sikta på att slutföra huvuddelen av förhandlingarna under april. Det är emellertid inte troligt att man kan överblicka och bedöma resultatet förrän i allra sista stund. Möjligen kan det vara berättigat att ge uttryck för en viss försiktig optimism.
Utgången av Kennedyronden kan ännu inte bedömas. Den tid som står till buds för att avsluta förhandlingarna är mycket knapp. Det torde vara nödvändigt att sikta på att slutföra huvuddelen av förhandlingarna under april. Det är emellertid inte troligt att man kan överblicka och bedöma resultatet förrän i allra sista stund. Möjligen kan det vara berättigat att ge uttryck för en viss försiktig optimism.
Även om resultatet blir blygsamt i förhållande till den ursprungliga målsättningen, kan vi dock hoppas på att komma fram till den mest omfattande överenskommelse om tullsänkningar som hitintills har uppnåtts.
Även om resultatet blir blygsamt i förhållande till den ursprungliga målsättningen så kan vi dock hoppas på att komma fram till den mest omfattande överenskommelse om tullsänkningar som hitintills har uppnåtts, Vi hoppas också att förhandlingarna kommer att leda till att exportförutsättningarna för utvecklingsländerna förbättras. Med all säkerhet torde u-ländernas handelsproblem komma att få ökad aktualitet. FN:s andra världshandelskonferens skall hållas i New Delbi i början av nästa år. Frågan om tullpreferenser för u-landsprodukter har under senare år behandlats i flera internationella organisationer. Just nu står OECD i blickfånget genom den studie som pågår i en arbetsgrupp som består av Förenta staterna, Storbritannien, Frankrike och Tyska förbundsrepubliken. Gruppens rapport väntas bli klar till sommaren. På svensk sida känner vi oss fortfarande osäkra om det praktiska värdet av preferenser för u-länderna. Vi är dock väl medvetna om den politiska och psykologiska tyngden i u-ländernas argument. Åtgärder enbart på tullområdet kan emellertid bara få begränsad betydelse för u-länderna. De måste bl.a. kompletteras med hjälp till handelsinformation och marknadsföring. GATT:s International Trade Center, vars upprättande Sverige aktivt har stött, spelar härvidlag en viktig roll och tillmäts allt större betydelse av u-länderna själva. Alla är överens om att u-ländernas näringsliv på sikt måste göras mera mångsidigt. I dag består ännu 85 procent av deras export av råvaror. Utvecklingen på de internationella råvarumarknaderna har under en följd av år varit relativt ogynnsam för u-länderna. De kraftiga svängningarna i råvarupriserna har medfört stora problem. Sverige strävar efter att i samråd med de övriga nordiska länderna så aktivt som möjligt bidra till effektiva stabiliseringsåtgärder. Oförutsedda bortfall av exportintäkter kan leda till svåra rubbningar i utvecklingsplanerna, Vid den = första världshandelskonferensen föreslog därför Sverige tillsammans med Storbritannien att man skulle studera möjligheterna av ett system med s.k. supplementär finansiering avsett att minska sådana skadeverkningar. På uppdrag av konferensen har Världsbanken utarbetat ett system som bygger på finansiering från industriländerna och som förutsätter — att = utvecklingsplanerna granskats och överenskommits med mottagarländerna. Förslaget har fått ett gynnsamt mottagande av u-länderna och ett positivt principbeslut i samband med den andra världshandelskonferensen förefaller inte uteslutet. Frågan om den tänkbara handelspolitiska utvecklingen i Europa har tidigare berörts. Vi kommer inom EFTA att med all kraft fortsätta ansträngningarna att söka förena de två handelsblocken till en enda marknad. Det är dock, som tidigare betonats, ovisst när förhandlingar mellan EEC och EFTA-länderna kan komma till stånd. Det är naturligt att man i den situationen frågar sig vilka beredskapsåtgärder regeringen vidtagit. Som vid olika tillfällen framhållits i riksdagen följer vi utvecklingen med största uppmärksamhet. Vår beredskap består i stora drag i att dels följa upp och analysera vad som händer såväl inom som utom EEC, dels att så långt som möjligt förbereda oss för att kunna börja förhandlingar med minsta möjliga tidsutdräkt. Våra beskickningar och delegationer, naturligtvis särskilt vår permanenta delegation i Bryssel, förser oss fortlöpande med informationer och material om utvecklingen inom EEC liksom återverkningarna av den på omvärlden. Detta material ligger till grund för studier och utredningar som i huvudsak sköts av kommerskollegium i samråd med företrädare för näringslivet. Utredningarna behandlas i handelspolitiska rådet som är sammansatt av representanter för näringsliv och arbetsmarknad. De principiella frågorna diskuteras i en särskild rådgivande kommitté som består av företrädare för arbetsmarknadens parter, banker, handel och industri samt statssekreterarna i berörda departement. För att samordna förberedelserna inför eventuella förhandlingar med EEC arbetar sedan 1962 en interdepartemental grupp under ledning av chefen för handelsdepartementet. Alla berörda departement liksom utredningsinstanserna är företrädda i denna grupp. För närvarande pågår en genomgång och komplettering av redan gjorda utredningar. Det är nödvändigt att fortlöpande följa upp utredningsarbetet med hänsyn till utvecklingen såväl inom den gemensamma marknaden som inom vårt eget land. Utredningsarbetet berör ett mycket stort fält, bl.a. problemen kring neutraliteten, institutionerna, de fria varurö relserna, den gemensamma yttre tulltariffen, etableringsfrågan, arbetskraftens fria rörlighet, socialpolitiken, beskattningen, harmoniseringen av lagstiftningen. De flesta av statsdepartementen är berörda av detta arbete. Vi håller självfallet nära kontakt med andra länder såväl vad beträffar de utredningsmässiga förberedelserna som vad det gäller bedömningarna av det allmänna läget. Det är naturligt att dessa kontakter är intensivast med våra nordiska grannländer. Av stort värde för den allmänna bedömningen av den handelspolitiska utvecklingen är de återkommande mötena med våra beskickningschefer i EFTA och EEC-länderna. Det pågår sålunda ett omfattande och intensivt arbete i integrationsfrågorna. Vår politik syftar till att på allt sätt bidra till att häva den nuvarande marknadssplittringen i Europa. Ett ekonomiskt samgående i vår del av världen är en nödvändighet för att kunna uppnå en rationellare arbetsfördelning och ett bättre utnyttjande av våra resurser.

Herr talman! Man kan hålla med regeringsdeklarationen, när den talar om en del glädjande resultat på det internationella ekonomiska samarbetets område. Vi för vår del hälsar självfallet det nordiska ekonomiska samarbetet med tillfredsställelse. EFTA har gjort betydelsefulla framsteg, det kan vi konstatera vid jubilerandet. För att nämna en annan form av samverkan, så har åtskilligt också åstadkommits inom OECD. FN:s Europakommission har kanske inte uträttat allt det som många har hoppats på, men inte minst i förhållande till östländerna har dock en viss samverkan kommit till stånd. GATT har också lyckats på en hel del områden, och vi hoppas givetvis nu att Kennedyrundan skall ge ett betydande resultat. Vad beträffar det som i regerings deklarationen anges vara det väsentliga problemet, nämligen samverkan inom Västeuropa, måste ju målet vara att splittringen i två handesblock — EFTA och EEC — skall försvinna. Från vår sida vill vi återigen klart deklarera detta. Den nuvarande uppdelningen är onaturlig. Det finns inga rationella skäl för den, och den är ekonomiskt oförsvarlig, om man ser till helheten. Helhetssynen måste ju vara avgörande även i vår del av världen, enligt vår mening. Om man inte har den, kan man ju försvara vilka splittringar som helst. En splittring kan tillfälligtvis på ett område vara till fördel för ett eller annat land men aldrig i längden. De stora ekonomiska olikheter mellan olika länder som en fortsatt splittring kan medföra måste ju även för de länder, som befinner sig i toppen, vara orimliga i det långa loppet, ty det är ju frågan om ett handelsutbyte länderna emellan, och då kan olikheterna inte vara för stora. Det är alltså felaktigt att tro, som ändå en del nere i Europa fortfarande säger, att EEC skulle i längden kunna ha fördel av en splittring. Detta måste vara ett uttryck för en felaktig syn. Det är en kortsiktig politik. Hittills har det varit främst politiska, men också i någon mån ekonomiska svårigheter som gjort att en samverkan inte kommit till stånd mellan EFTA och EEC. Det är ju ur våra synpunkter och ur helhetens synpunkter mycket beklagligt. Ja, det är inte bara beklagligt, utan det är politiskt och ekonomiskt kortsynt. Det proklamerade målet, nämligen att ett starkt Europa måste komma till stånd, kan ju inte nås vare sig politiskt eller ekonomiskt med England och en rad andra länder utanför. När vi därför alltså förordar, och jag hoppas att denna debatt skall visa att alla partier här är ense, att EFTA-länderna med allvar skall söka vinna inträde i EEC, sker det inte därför att Västeuropa redan ur politisk och ekonomisk synpunkt kan vara sig självt nog. Det räcker inte så som motivering för ett samarbete av detta slag, att vi då i den nya gruppen skall få det bättre. En utvidgad stormarknad kan ju inte uppföra sig så, att samma kritik, som man nu kan rikta mot en del företrädare för EEC, skulle kunna riktas mot den nya gruppen, Därför måste bl.a. fyra önskemål, tycker jag, tillgodoses. Vi hade i onsdags en utrikespolitisk debatt, som visade en betydande enighet i många avseenden. Vi var överens om t.ex. att det var mycket glädjande med den politiska avspänningen i Europa och att den borde fortsätta. Det första man kan säga är därför, att en ny europeisk stormarknad inte bör omöjliggöra en fortsatt politisk avspänning i Europa. Jag föreställer mig, att vi på den punkten kan vara eniga även i dag, två dagar efter utrikesdebatten. För det andra får det runt stormarknaden inte byggas upp en mur gentemot öststaterna vare sig politiskt eller ekonomiskt. Vi vill inte att en utvidgad stormarknad skall vara sig själv nog; jag upprepar det. Det skulle vara en stor olycka. Denna ståndpunkt leder naturligen över i en tredje, att vi måste hävda att det, när vi vill riva ned muren mellan EEC och EFTA, inte sker för att bygga upp en ny och högre mur gentemot USA och Kanada. Samma kritik som vi nu riktar mot uppdelningen av marknaden i Europa får inte kunna riktas mot en ny marknad när det gäller samarbetet med Nordamerika. För det fjärde skall vi inte ordna den europeiska ekonomiska politiken så att vi försvårar en generösare handelspolitik gentemot världens fattiga folk. Jag vet att även en del andra önskemål kan uppställas i sammanhanget, men jag har velat peka på dem som är mest aktuella i dagens läge. Vi har ju ofta diskuterat dessa problem och jag skall begränsa mig till det nu sagda — det har nämligen uttryckts ett önskemål att denna debatt liksom kamrarnas förhandlingar i övrigt skall bli relativt korta i dag. Vad är nu läget? Ja, regeringsdeklarationen säger det som vi alla kände till förut, att man inte vet något väsentligt mera nu än för några månader sedan. Wilson-Brownresorna till EEC huvudstäderna har inte hittills kunnat sammanfattas till en enhetlig bild av förutsättningarna för engelskt inträde i EEC, och inte heller av läget för de andra EFTA-länderna. Denna oklarhet är dock icke något skäl för att vi inte i fortsättningen från svensk sida envist skall hävda att vi vill komma in i EEC. Jag tror att det är nödvändigt att återigen slå fast detta i debatten. England har lovat att återkomma sedan man värderat erfarenheterna från besöken, konstaterat vilket utbyte de gett och bestämt sig för vad England skall satsa på. Detta låter mycket bra. Jag hoppas verkligen att man från engelsk sida inte bara tar detta som en formalitet utan också försöker att i fortsättningen samverka med de andra EFTA-staterna. Det finns ju sådana som hyser tvivel på den punkten, men jag hoppas livligt att det inte bara är en läpparnas bekännelse från Mr. Wilson när han säger: »Visst skall vi komma och tala med er.» Helst skall England då inte ha bundit sin kurs på sådant sätt att det inte finns tillfälle till verkliga resonemang. Jag föreställer mig att svenska regeringen inte kan ha någon annan ståndpunkt härvidlag. I alla fall skulle det vara intressant att i detta sammanhang få höra en deklaration från statsrådet Wickman, som jag även i den här egenskapen hälsar välkommen till kammaren. Jag tror nämligen att man i viss mån kan ha rätt i sina misstankar mot England på den här punkten. Får England ett positivt bemötande vid sin ansökan om medlemskap i EEC — det kommer väl att bli Englands form — bör det givetvis vara en ganska klar linje för Sveriges framtida upp trädande att vi i samverkan med de andra EFTA-staterna skall försöka gemensamt vinna inträde i EEC. Men vad kommer att ske om England får nej, och vad skall vi då göra? Ja, sannolikheten för ett nej även till oss blir väl då relativt stor; kanske man skulle säga mycket stor. Politiskt har jag i varje fall ytterst svårt att föreställa mig att t.ex. Västtyskland, Italien och kanske även några av de andra EEC-staterna skulle kunna avvisa Englands ansökan annat än med en motivering, som till stor del skulle täcka ett avvisande också gentemot oss. Det är möjligt att någon EEC-stat tänker sig något annat, men jag hoppas faktiskt för min del att detta är uteslutet — annars måste slutsatsen bli att de politiska synpunkterna i EEC skulle spela en så dominerande roll att man måste ifrågasätta hur pass ärligt menad den ekonomiska samarbetssträvan är, som man ändå talar om ibland. Inom parentes skulle jag vilja säga att jag tror att det i någon mån är en felsyn när man gör gällande, att Frankrike efter de Gaulle kommer att ha en annan uppfattning än nu. Det är möjligt att fransk politik då kommer att i vissa avseenden ta sig andra uttryck — stora personligheter spelar givetvis alltid sin roll — men jag tror inte särskilt mycket på att en efterträdare till de Gaulle, som tillhör samma riktning som denne, skulle genomföra någon grundläggande förändring av fransk ekonomisk politik i förhållande till andra länder. Nu finns det inte anledning att spekulera så mycket i dessa sammanhang för det fallet att både England och vi skulle få nej. Men det är väl inte ett fult ord om man säger — i det här tiderna är det ju så farligt med fula ord — att vi ändå bör fundera ett ögonblick på vad vi skulle behöva göra i en sådan mycket olycklig situation. Självklart måste vi göra en rad olika saker. Vi måste satsa hårt bl.a. på handeln med östländerna och en del utanför Europa liggande stater. I första hand Japan och Australien kommer då självfallet i blickpunkten; över huvud taget tror jag att det skulle vara mycket värdefullt om vi kunde odla förbindelserna med Japan litet bättre än vi gjort hittilldags — detta land befinner sig ju sedan åtskillig tid tillbaka, även om vissa svårigheter just nu föreligger, i en expansion som måste leda till att landet kommer att spela en helt annan roll än tidigare, inte bara på den ekonomiska världsmarknaden utan också politiskt. Inom parentes vill jag därför här uttrycka den förhoppningen, att Sverige verkligen kommer att delta i japanmässan. Vi måste vidare satsa på Nordamerikas stater, USA och Kanada, men givetvis också försöka att handelsmässigt knyta närmare an till Sydamerika. Där är emellertid de politiska förhållandena sådana att man inte vet särskilt mycket om hur man i denna kontinent som helhet skall kunna få bättre handelsutbyte. Målmedveten satsning från EFTA-ländernas sida i sådan riktning kanske ändå så småningom skulle leda till en viss eftertanke inom en del av EEC staterna. Jag hoppas, herr talman, att detta inte blir aktuellt. Jag tycker dock att man inte skall vara så spökrädd att man inte kan erkänna, att risken finns, och också fundera över vad som skall göras i detta olyckliga läge. I regeringsdeklarationen anges att utredningsberedskapen för en ny stormarknad är bra. Det förefaller som om regeringen ger sig själv det betyget. Frågan är emellertid om det räcker med utredningsberedskap. I åtskilliga fall borde svensk lagstiftning redan nu ha kunnat anpassas till andra marknadsförhållanden. I regeringsdeklarationen sägs att detta gjorts på några punkter, och det är alldeles riktigt. Men om man ser på vad som behöver ändras som en helhet, måste man nog säga sig att det mesta återstår. Det lig ger för mycket utredningar i skrivborden och det har blivit för litet handling. Det som sker ute i Europa är i större format det vi ser här hemma. Vi talar så ofta om en strukturomvandling inom näringslivet. Detta sker också i Europa. Jag vill i någon mån varna för det ensidiga talet både i svensk och utländsk debatt om större och större företag vilket sker på ett sådant sätt, att det verkar som om de små och medelstora företagen komme att försvinna. De behövs också. Det är uppenbart att det inom vissa branscher uppstår allt större företag. Det räcker inte ens med en utvidgad stormarknad i Europa för att få underlag för dessa. Detta är väsentliga problem och herr Stefanson kommer senare att belysa en del av dessa aktuella frågeställningar. Jag skall bara ta upp ett enda exempel på vad regeringen borde fundera mera allvarligt på och kanske också lägga fram förslag om, ifall det skulle visa sig lämpligt. De allt större företagen behöver samverkan. I en del fall har denna samverkan hittills skett genom att ett företag i ett land köper upp ett företag i ett annat land. Med tanke på svenska ekonomiska förhållanden tror jag inte det är lyckligt om detta skulle bli det mest naturliga. Det skulle nämligen i så fall många gånger resultera i att utländska företag köper svenska, eller att de i varje fall försöker komma åt dem — med orden »komma åt» menar jag inte något illa, det är den naturliga formen att nå samverkan. Det vore värdefullt om svenska företag också hade möjligheter att åstadkomma samverkan utan sådana arrangemang. Man kan tänka sig olika anordningar i det sammanhanget. Det har diskuterats att man skulle kunna byta aktiekapital för att på det sättet garantera en form av samverkan mellan företag över gränserna. Det är ingen tvekan om att detta bör utredas närmare. Det vore verkligen bra om det gjordes re dan nu, innan vi vet om vi får en stormarknad eller ej. Det är alldeles uppenbart, att även om vi inte får denna stormarknad, vilket alltså vore olyckligt, så är det nödvändigt för svensk industri att kunna samverka över gränserna. Ett annat väsentligt problem är de internationella kapitalrörelserna. Sverige kan inte smickra sig med att ha intagit en liberal hållning i denna fråga. Vi har, jämfört med de andra OECD länderna, varit bland de mest restriktiva. Jag frågar statsrådet Wickman hur länge detta skall fortsätta. Över huvud taget vill jag rikta den generella frågan till regeringens representant: Finns det inte i det utredningsmaterial som föreligger en rad punkter där det. vore önskvärt att vidta åtgärder redan innan vi vet vad som händer med stormarknaderna? En hel del av dessa åtgärder kan nämligen genomföras på ett sådant sätt, att övergången inte försvåras utan underlättas. Skulle övergången sedan inte komma till stånd, behöver vi också i denna situation en smidig anpassning under andra former. Herr talman! Jag skall för korthetens skull till sist endast ta upp ett ytterligare problem, nämligen u-landsproblematiken. Vi är givetvis alla överens om att det är värdefullt att vi stöder u-länderna direkt via statsbudgeten. Jag instämmer dock i den i regeringsdeklarationen framförda uppfattningen, att detta inte är den väsentliga frågan. Det är i stället att skapa möjligheter för u-länderna att verkligen driva upp sin handel. Detta innebär emellertid inte bara att de skall köpa av oss utan självfallet även att vi skall köpa av dem. Men vi kan å andra sidan inte alltid räkna med att förbli opåverkade av denna ökade handel med u-länderna. Denna måste i vissa situationer påverka vår egen produktion. Jag påpekade under remissdebatten dessa uppenbara risker. Jag tog då upp exemplet med textilindustrien. Ett par år efter det att den akuta textilkrisen satte in i Sverige visade det sig, att en rad kvinnliga textilarbetare fortfarande var arbetslösa. Sådana företeelser inom näringsgrenar, vilka liksom t.ex. textilindustrien drabbas av import från u-länderna, kan självfallet bli en grogrund för en viss antistämning mot ett ökat utvecklingsbistånd och över huvud taget mot en utvidgning av handeln med u-länderna. När jag till handelsministern ställde frågorna, vad han avsåg att göra och vad han hade gjort, föreföll det som om han i princip höll med om att man måste förhindra att det växer upp en antistämning mot en liberalare handelspolitik. Men när jag frågade handelsministern om vilka initiativ man hade tagit för att förhindra att det uppstår sådana situationer, som vi nu enligt regeringens uttalanden fått i samband med textilimporten från Korea, anförde handelsministern bara, att Sverige hade deltagit i några konferenser. Detta är naturligtvis i och för sig positivt, men det var inte detta jag avsåg med mina frågor. Om man kan komma därhän att andra länder, som har importregleringar, lättar på «dessa, minskar självfallet trycket även på oss. Tyvärr fick jag inget svar av handelsministern på denna punkt. Handelsministern har också i andra kammaren besvarat en interpellation rörande dessa frågor. Regeringens ingripande med så drastiska åtgärder mot importen av textilier från Korea var efter handelsministerns uttalanden i remissdebatten och i denna interpellationsdebatt i viss mån överraskande. Nu frågar jag: Har regeringen resignerat när det gäller att försöka bedriva en liberalare handelspolitik för egen del? Har man även resignerat när det gäller möjligheterna att få andra länder att ta någon reson? Självfallet vet jag att detta är ett mycket svårt spörsmål och att det san nerligen inte räcker med att uttala, att andra länder inte får uppföra sig så illa. Det är dock inte detta det gäller. Jag undrar alltså, om regeringen lagt fram några konkreta förslag, som de andra berörda länderna avvisat och som man därför inte anser möjliga att ånyo framföra. Till sist undrar jag, när man från regeringens sida avser att försöka avveckla de restriktioner beträffande importen som man nu helt hastigt infört. Svaret på frågorna i den senare delen av mitt anförande torde bättre än deklarationer komma att visa, i vad mån regeringen nu har inlett en ny politik när det gäller vårt förhållande till u-länderna eller om det inträffade är en tillfällig företeelse.